Fru talman! Har man dåliga argument kan man givetvis som Gustav Persson vädja till resonemanget om budgetunderskottet. På den punkten har det ju inte varit så väldigt mycket bevänt med hänsynstagandena tidigare i socialdemokratisk politik. Då går det bra att satsa hundratals miljoner kronor extra i kortsiktiga insatser för beredskapsarbeten, men här stöter vi på det absoluta hindret, nämligen budgetunderskottet. Det resonemanget är inte trovärdigt. Jag vet inte om Gustav Persson själv tror på det, men jag ifrågasätter att stora delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som uppenbarligen har tvingats acceptera finansdepartementets direktiv, tycker att detta är riktigt trovärdigt. Fru talman! Jag sade i min förra replik att vi moderater finansierar varje krona i denna höjning inom den ram vi har lagt för regionalpolitiken. Till sist, fru talman, några ord om marknadsekonomin. Självfallet leder en ohämmad marknadsekonomi till vissa brister och svagheter som man måste korrigera. Men jag trodde ärligt talat att vi ändå har sett så många exempel på hur positiv marknadsekonomin är — inte minst för de små företagen. Den dynamik som marknadsekonomin ger skapar många flera arbetstillfällen än tegelstenar av den typ som sysselsättningsutredningen producerade.
Fru talman! Gustav Persson har det inte så lätt — han har det egentligen ganska besvärligt. För det första säger han att det är marknadskrafterna som har ställt till allt elände. Jag håller med honom till fullo. Jag förstår hans polemik mot borgerligheten. Men egentligen borde han ju svara på varför regeringen i så fall underordnar sig marknadskrafternas styrning och utveckling av svenskt näringsliv. Och det är ju en politik som Gustav Persson i sin tur underordnar sig. Detta är en för arbetarrörelsen mycket viktigare fråga än att framhålla att det är borgerligheten som kräver marknadsekonomi. Det har den ju alltid gjort. För det andra försöker Gustav Persson ge en släng till vpk genom att säga att vi först skulle ha krävt 2 miljarder kronor och sedan gjort upp om 100 miljoner. Nu förhåller det sig så, Gustav Persson, att i Bruksinvest satsar fyra företag 25 milj.kr. vardera. Vi har ansett att Jan Stenbeck och Anders Wall t.ex. kommer undan alldeles för lätt i den här uppgörelsen. Vi har framhållit att Jan Stenbeck ensam genom sina manipulationer i stålindustrin har tillförsäkrat sig 2 miljarder kronor. Detta borde komma denna region till godo. Vi har pekat på denna siffra. Det står regeringen helt fritt, såvitt jag förstår, att på något sätt ta ut dessa pengar av storfinansen i någon form. Men det vägrar regeringen, då vpk ställer förslag, Gustav Persson. Likadant är det när frågan gäller hur sysselsättningen skall finansieras. Regeringen har alla möjligheter att, som vpk har föreslagit, genom räfst och reduktion — alltså i fråga om kapital och förmögenheter — ta in de här pengarna för att finansiera anslagen till sysselsättningen. Men detta undviker Gustav Persson och regeringen fullkomligt. Då kan väl inte vi i vpk anklagas för att landet nu befinner sig i ett dåligt läge. Vpk har föreslagit 200 milj.kr. — det har vi skrivit i en motion. Men när vi för en gångs skull bedriver resultatpolitik blir vi anklagade för detta. Jag kunde naturligtvis ha skrivit en reservation till förmån för 200 miljoner och i andra omgången röstat för 100 miljoner i stället. Det hade inte förändrat läget. Men nu gäller det att öka sysselsättningen till en angelägen nivå, och det borde också Gustav Persson inse.
Fru talman! Karin Andersson sade att de regionalpolitiska insatserna enligt centerns förslag skulle finansieras främst genom att man minskar anslagen till de sysselsättningsskapande åtgärderna. På detta sätt skulle man klara den här finansieringen. Men vad innebär det då i sak? Jo, det innebär att man tar från ett anslag som syftar till att skapa arbete åt människor och ger till ett annat. Borde ni inte ha valt en annan finansiering, därför att det här innebär att man tar från ett av två anslag som båda ur sysselsättningssynpunkt är viktiga? Sedan säger Karin Andersson: Om man får välja mellan beredskapsarbete och fast arbete, väljer alla ett fast jobb. Det är en självklarhet, Karin Andersson. Men ibland måste vi sätta in åtgärder snabbt, och då är beredskapsarbete ett bra medel innan man på lång sikt kan skaffa fasta jobb. Vi har inte tagit åt oss äran av konjunkturuppgången helt och hållet. Jag sade i mitt anförande, Karin Andersson, att den politik som vi har fört har tillsammans med konjunkturuppgången gett bättre resultat än i andra delar av västvärlden. Det är ofrånkomligt. Det är en viktig förutsättning för att driva en hygglig och aktiv regionalpolitik. Vi satsar alltså inte på regionalpolitik bara när vi har råd och avstår annars, utan det är en långsiktig politik som vi vill driva. Och det är detta som jag tror ger resultat. Elver Jonsson sade att — jag instämmer i detta — det är viktigt att markera de politiska positionerna när det gäller den här frågan, för det är på lång sikt som resultatet av den förda regionalpolitiken visar sig. Vi har olika uppfattningar här om hur en långsiktig politik skall föras. Det tror jag är viktigt att konstatera. Vi säger alltså inte nej till de regionala utvecklingsinsatserna, utan vi vill fortfarande öka dem. Men när man föreslår en ökning med 100 miljoner utan att föreslå en finansiering, är det inte ansvarsfullt. Om vi för en sådan politik, leder det på sikt till att vi utarmar möjligheterna att driva en aktiv regionalpolitik. Anders Högmark har tidigare talat om marknadsekonomin. Moderaternas sätt att driva marknadsekonomin skulle missgynna regionalpolitiken. Det är oomtvistligt. Det tror jag att de andra politiska partierna är överens med oss socialdemokrater om. Jag märker att Lars-Ove Hagberg blev irriterad när jag tog upp frågan om 2 miljarder kontra 100 miljoner. Jag förstår emellertid av Hagbergs argumentation, att frågan är besvärande. Men det här belyser på något sätt vpk:s sätt att agera. Man blåser upp det hela som en stor ballong, och sedan blir det en liten kompromiss. Så för man en aktiv regionalpolitik. Men detta leder inte till någonting, i varje fall inte till förbättringar för människorna. Möjligen blir det ett bra tal i riksdagen, men det kommer inte att ge några praktiska resultat.

Fru talman! Många har talat om behov av en förnyelse av regionalpolitiken. Jag delar den uppfattningen. Jag hoppas att er ordrikedom i dag skall resultera i en mängd bra och konstruktiva förslag från de politiska partierna i den regionalpolitiska utredningen. Jag menar att man inte löser 1980-talets regionalpolitiska problem med de medel som ursprungligen togs fram för 1960-talets situation. En översyn är nödvändig. Några steg har redan tagits. Sambandet mellan industrioch regionalpolitiken har stärkts genom att statens industriverk fått ställningen som samhällets centrala organ för dessa frågor. Regeringen har tillsatt en regionalpolitisk utredning, med uppdrag att till hösten lägga fram förslag om en förnyelse och effektivisering av regionalpolitiken. I dag är avståndet stort mellan de regionalpolitiska målen och verkligheten ute i regionerna. Detta påverkar den praktiska regionalpolitiken. Därför har regeringen satt in omedelbara insatser i flera områden — i Norrbotten över 7 miljarder kronor, i Bergslagen totalt ett program för 440 milj.kr. Enligt min mening finns det på sikt en möjlighet att åter få de regionalpolitiska målen inom räckhåll. Jag säger detta samtidigt som jag understryker att ingen, allra minst de människor som bor i de utsatta regionerna, är betjänt av några orealistiska föreställningar om snabba förbättringar. Jag grundar min mening på tecken på en omsvängning i svensk ekonomi och industri, som nu blir allt tydligare, och på att jag tror att en förnyelse av regionalpolitiken är möjlig. Jag skall återkomma till detta om en stund. Tekonomin kan vi se många glädjande resultat. Industriproduktionen ökar på nytt, under 1983 med över 6 90. Vi är på väg att ta igen de förlorade sex åren. Affärerna med utlandet förbättras i snabb takt. Exporten ökade år 1983 med hela 25 40 i värde. Vi är på väg att återerövra vårt goda namn utomlands. Underskottet i statsbudgeten minskade för första gången. Vi är på väg att på nytt bli ett land som kan betala för sig. Lönsamheten ökar. Vi är på väg att på nytt bli ett land där hedervärd produktion lönar sig mer än spekulation. Investeringarna, satsningarna på framtidens jobb och produktion ökar. Sverige avindustrialiseras inte längre. Utan att på något sätt föregripa behandlingen av den regionalpolitiska utredningen, vill jag helt kort peka på några utvecklingslinjer. Den första gäller det lokala engagemanget. Min uppfattning är att morgondagens regionalpolitik på ett helt annat sätt än dagens måste ge utrymme för lokala och regionala initiativ och bygga på det lokala engagemang som finns på allt fler håll runt om i vårt land. Regionalpolitiken kommer inte i samma utsträckning som hittills att handla om omfördelning av verksamheter, även om den blir betydelsefull, utan mer om att stödja nyskapande och nyföretagande liksom att stödja och bygga vidare på det befintliga näringslivet ute i regionerna. Min övertygelse är därför att problemen bäst löses och möjligheterna bäst tas till vara ute i regionerna. Tyngdpunkten, som jag ser det, i regionalpolitiken bör förskjutas från centrala till regionala organ. Detta kan emellertid aldrig få innebära att regeringens och riksdagens övergripande ansvar för utvecklingen i olika delar av landet urholkas. Däremot bör initiativen och genomförandet till övervägande del ske ute i länen. Där väntar jag på förslag och tankar från utredningen. Den andra utvecklingslinjen gäller regionalpolitikens bredd. Morgondagens regionalpolitik måste arbeta på stor bredd och med samordnade insatser från olika håll, bl.a. industrioch regionalpolitiken. Här är det viktigt att gå vidare och göra stödet mer behovsanpassat och arbeta med större bredd när det gäller att stärka förutsättningarna för industri och näringsliv. Det kan gälla utbildning, teknikspridning eller kommunikationssystem. Det gäller också — och det vill jag understryka — att aktivt påverka företag, departement och myndigheter att väga in regionalpolitiska hänsyn, så att den högra handen vet vad den vänstra gör. Den tredje utvecklingslinjen gäller den nya tekniken. Ett viktigt inslag i förnyelsen av regionalpolitiken kan komma att bli den nya tekniken, främst informationsteknologin. Kommunicerande datorer, teledata, ordbehandlingsmaskiner m.m. möjliggör helt nya organisatoriska lösningar av arbetet. Fysisk närhet minskar i betydelse. Det ger nya regionalpolitiska möjligheter. Min strävan är att ta vara på dessa möjligheter. Den fjärde utvecklingslinjen gäller glesbygdspolitiken. Jag har positiva erfarenheter av glesbygdspolitiken som den bedrivits under senare år, då näringsinriktade insatser skjutits fram. 1 000 nya heltidsoch deltidsjobb per år har tillkommit. Nu är vi beredda att gå vidare och ge glesbygdsinsatserna en hög prioritet i morgondagens industripolitik. Redan har regeringen utökat glesbygdsinsatserna med 25 milj.kr., baserat på en inventering som industridepartementet gjorde den 1 mars i år. Det var alltså länsstyrelsernas balanslista som var på ungefär 25 miljoner. Den regionalpolitiska utredningen kommer inom kort att lägga fram sitt betänkande. Regeringens avsikt är att inför riksdagen presentera en regionalpolitisk proposition under våren 1985. Min förhoppning mot denna bakgrund är att vi skall kunna vända den regionala utvecklingen rätt — om vi kan hålla fast vid den ekonomiska och industriella kurs som vi slagit in på och om vi kan nå en förnyelse och effektivisering av regionalpolitiken. Detta är min och regeringens bestämda avsikt. En utskottsmajoritet, bestående av de tre borgerliga partierna och vpk, föreslår att anslaget till regionala utvecklingsinsatser höjs med ytterligare 100 milj.kr. jämfört med regeringens och den socialdemokratiska riksdagsgruppens förslag. Det finns naturligtvis ingen anledning för mig att hävda att en sådan utökning inte skulle gå åt — jag vet ju att behovet är stort på regionalpolitikens liksom på andra områden. Jag skall återkomma till detta senare. Men jag vill påminna om följande. Det viktigaste för en utveckling mot bättre regional balans är en stabil samhällsekonomi, en tillväxt och en positiv utveckling i industrin. Här finns ett klart samband, som vi hade rika möjligheter att studera under 1970-talet. Hur det gick under 1970-talet har Marianne Stålberg beskrivit i sitt inlägg. Det är angeläget att ha denna bild i minnet. Det är märkvärdigt att den så lätt faller bort när representanter för de borgerliga partierna behandlar regionalpolitiken. Ett är säkert: människorna i de utsatta regionerna har inte glömt bort utvecklingen under 1970-talet. Jag blev litet oroad när jag lyssnade på Elver Jonssons anförande och hörde hur han förnekade sambandet mellan industri, tillväxt och regionalpolitik. Det var en litet egendomlig debut Elver Jonsson gjorde här i dag i regionalpolitiska sammanhang. Efter 1982 har ett omfattande saneringsarbete påbörjats när det gäller den svenska samhällsekonomin. Vi har märkt flera positiva resultat, som jag har noterat, men mycket återstår. Bl. a. måste inriktningen på att hålla nere budgetunderskottet vara fast och konsekvent. Lyckas inte det äventyras centrala mål om full sysselsättning. Då äventyras målet om ekonomisk utveckling liksom målet om regional balans. Lyckas inte våra ansträngningar i den ekonomiska politiken och i industripolitiken blir det heller inga pengar till regionala insatser.

Även regionalpolitiken måste ju betalas. Överbudspolitik av detta slag förtjänar inte någon respekt och inte heller någon tilltro från människorna i skogslänen.

Fru talman! Industriministern säger att överbudspolitik inte skapar någon respekt hos människorna i glesbygden. Jag delar den uppfattningen. Moderata samlingspartiet för därför inte, har inte fört och avser inte att föra någon överbudspolitik vare sig för människorna i glesbygden eller för några andra grupper i samhället. Vi har lagt fram förslag om kraftiga nedskärningar på många punkter i statsbudgeten och har fått lida mycken spe och smälek för detta —- inte minst från socialdemokraterna, som när de var i opposition aldrig talade ett ord om budgetunderskottet. Då var det större och större insatser! Men under finansdepartementets galge får man helt klart, industriministern, böja knä. Det är industriministern säkert inte den ende minister som får göra.

Regeringen har helt klart, fru talman, gjort en felbedömning — politiskt och framför allt sakligt — av behoven på det här området. Man har icke tillräckligt lyssnat på företrädarna ute i länen. Därför försöker man med dessa dimridåer angripa de borgerliga partierna för överbudspolitik. Hur de andra partierna har räknat vill jag inte uttala mig om, men moderata samlingspartiet har inom sin ram för regionalpolitiken totalt finansierat denna höjning av det sammanhållna länsanslaget, C 4-anslaget. Vi har departementets eget papper på detta. Litar inte Thage Peterson på det, vet jag inte vad han litar på.

Fru talman! Industriministern inledde med att tala om den positiva ekonomiska utveckling som är en följd av regeringens politik. Den skrytvalsen har vi hört många gånger, och jag antar att vi kommer att få höra den i fortsättningen också. Sanningen är ju den att den internationella konjunkturen har svängt och är på uppgång och att också Sverige har fått nytta av detta. Det tycker jag att vi skall vara glada för. Det är vi i vårt parti, och jag tror att alla andra partier och alla människor i Sverige är det också. Men trots att konjunkturen har svängt och är på uppgång har inte sysselsättningsläget förbättrats — det har snarast försämrats. I april i år uppgick antalet arbetslösa till 15 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Samtidigt ökade under samma period antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 40 000. Det är just den mycket otillfredsställande utvecklingen när det gäller sysselsättningen som gör det så angeläget att satsa på sysselsättningsskapande åtgärder — inte bara på kortsiktiga beredskapsarbeten som ger arbete för dagen utan på varaktiga jobb. När det gäller länsanslaget hävdar vi i centern att höjningen av det anslaget inte nödvändigtvis behöver innebära ett ökat budgetunderskott. De ökade resurserna till länsanslaget går inte minst till småföretagssatsningar, som är lätta att administrera och som lätt och snabbt ger ökad sysselsättning. Det kan leda till att man minskar arbetslösheten och därigenom minskar belastningen på budgeten. Jag tycker att det är en ganska naturlig följd av en ökad satsning på småföretagsamhet i länen, att man ger sysselsättning som minskar belastningen på arbetslöshetsersättningarna. Sedan sade Thage Peterson att människorna inte har glömt bort vad som hände på 1970-talet. Jag skulle vilja säga att människorna inte heller har glömt bort vad som hände på 1960-talet med den stora folkomflyttningen i landet, som ledde till ofattbara konsekvenser för människor och bygder både i glesbygdsområdena och i storstadsområdena. Den epoken villingen ha igen i det här landet — det kan jag försäkra.

Fru talman! Industriministern talade med förvåning om att det hade uppstått en majoritet av andra partier, där då inte socialdemokraterna medverkade i beslutet. Men detta är föga originellt, fru talman, för det fattas icke ett enda beslut i denna riksdag utan att en kombination av partier står bakom det. Socialdemokraterna får inte stöd för något förslag utan att ett eller flera andra partier ställer sig bakom det. Det är alltså inget originellt i detta. Thage Peterson säger att han egentligen inte har någon invändning mot ett förstärkt länsanslag — det är nästan det allra bästa som finns. Det lyser ju igenom i den här debatten att socialdemokraterna hyllar detta utomordentliga verktyg i regionalpolitiken, men man motsätter sig att det får medel. Regeringen erkänner ju ändå, Thage Peterson, att man har gett för litet pengar, för i kompletteringspropositionen anslår man 25 miljoner extra. Det är i och för sig ett steg i rätt riktning men otillräckligt. Vidare säger industriministern att vi inte kan klara nya tiders regionalpolitik med gamla metoder. Ja, det är naturligtvis riktigt — till viss gräns. En del måste bytas ut, annat är slitstarkt. Sedan förstod jag inte riktigt vad industriministern menar med min debut här i regionalpolitiska frågor. Jag försökte tvärtom säga att jag har varit med om 1976 års beslut och solidariskt står bakom det, 1979 års beslut, som jag också ställer upp för, och 1982 års beslut, som jag även står till svars för. Socialdemokraterna var med om dessa beslut, utom 1982, då Thage Peterson och socialdemokraterna gjorde en utflykt i periferin genom att lägga fram alternativförslag på 65 punkter, förslag som s sedan övergivit. Då är det ganska rimligt att använda industriministerns egna ord: Vi skall inte ge orealistiska löften om förbättringar, löften som inte kan infrias. I den mån det var en självbekännelse av industriministern så hedrar det honom — för det är det enda jag skulle kunna få att rent logiskt gå ihop. Industriministern talar sedan om hur viktigt det är att bygga på det lokala engagemanget, att stödja nyföretagandet, och att detta kan ske ute i regionerna. Ja, det är ju precis det som vi i utskottsmajoriteten pläderar för men som Thage Petersons partivänner inte anser vara så viktigt när vi kommer till handling. Jag tror alltså, fru talman, att det positiva som industriministern har att säga om glesbygdspolitiken bäst främjas av det som utskottsmajoriteten har föreslagit.

Fru talman! Industriministern konstaterade — mycket riktigt, tycker jag — att det sker en väldigt snabb omställning av vår industri. Det är framför allt storföretagen som gör denna enormt snabba omställning, särskilt när det gäller mikroelektroniken med nya systemlösningar som kommer att vara revolutionerande. Industriministern pekade också på att denna nya teknik skulle kunna betyda nya regionalpolitiska effekter, som kunde vara positiva. Jag återkommer till frågan: Vem skall styra detta? Kommer det att i regeringens regionalpolitik bli ordentliga styrinstrument, så att storföretagen och även medelstora företag — och kanske mindre företag — tvingas till regionalpolitis ka ställningstaganden? Det är mycket tveksamt med den understödspolitik som f.n. bedrivs av regeringen. I detta sammanhang skulle jag vilja peka på en fråga som har stor betydelse. Det gäller nämligen järnsvampsverket, som nu SKF, ett privat företag, vill förlägga till Stockholm. Det är ett typiskt regionalpolitiskt avgörande. I malmfältsutredningen har det föreslagits två järnsvampsverk. Näringsutskottet vill inte göra något ställningstagande. Regeringen observerar detta — men hur observerar man det? Om nu SKF får genomföra sitt byggande så är det en stor åtgärd, som kanske kommer att fördärva en stor del av Norrbottenssatsningen — eller eventuellt en satsning på ett järnsvampsverk i Bergslagen. Hur tänker sig regeringen sin regionalpolitik, sina maktbefogenheter, sina möjligheter? Jag tycker att SKF:s satsning på Stockholm är ett typexempel som man måste motarbeta. Samhället måste kunna ha ett grepp över detta och kunna säga att det inte skall bli något järnsvampsverk i Stockholm i regionalpolitiskt sammanhang-— det skall förläggas till Norrbotten. Men hur kan det vara så att det är SKF som åstadkommer att regeringen blir överspelad? Detta om makten över regionalpolitiken. Sedan till de 100 miljonerna i utökning. Nu har vi hört att industriministern inte är emot detta. Han bockar och tackar egentligen för det. Men det blir ingen stabil samhällsbalans. Då kunde man ställa frågan: Är det bra och stabil samhällsbalans med arbetslöshet i glesbygden — eftersom detta har kommit till nytta? Och är det inte också kostnader för samhället med arbetslöshet i glesbygden? Vi hävdar från vpk:s sida att denna utgift är ganska neutral, för det är kostnader för samhället på grund av arbetslöshet.

Fru talman! Jag förstår att de fyra oppositionspartierna känner sig litet skamsna över att de så här ohämmat slår på budgetunderskottet med 100 milj.kr. Jag har också hört ryktas att de inte känner sig så väl till mods för detta. Jag skulle kunna ställa frågan: Varför har ni varit så blygsamma och föreslagit bara 100 milj.kr.? Ni kunde ju ha gått er kamrat Lars-Ove Hagberg litet till mötes. Han föreslog från början 2 miljarder kronor men fick ut bara 100 milj.kr. Den stackaren fick gå den långa vandringen och pruta 95 26. Om ni nu valde vägen att slå på regionalpolitiska stödmedel utan att kräva finansiering, varför slog ni då inte på 200, 300 eller 500 milj.kr.? Det är klart att pengarna skulle ha kunnat användas på något sätt. Jag skulle kunna ta på mig uppgiften att se till att alla projekt genomfördes, även de som inte hade en sund ekonomisk ryggrad. Jag har försökt kräva av vår industripolitik och regionalpolitik att de bara skall omfatta ekonomiskt sunda projekt, men pengarna skulle naturligtvis ha kunnat gå åt. När ni inte behöver fundera över hur det skall betalas, varför nöjde ni er då med 100 milj.kr.? Herr Hagberg, jag tackar inte för pengar som inte är finansierade, därför att i det långa loppet kan ett sådant anslag bli negativt för regionalpolitiken och för den regionala utjämningen. Nu skall jag säga några humana ord till Anders Högmark; han har bett om dem flera gånger. Jag är inte särskilt imponerad av moderaternas överbudspolitik och deras uppträdande i denna fråga, och jag förstår inte att de andra borgerliga partierna inte reagerar när Anders Högmark hela tiden kommer med sina brasklappar. Han talade så vackert i inledningen om att de offentliga utgifterna måste reduceras. Vi skall betala det vi ger ut, sade han. Men det verkar inte gälla för moderaterna eller för de andra i arbetsmarknadsutskottet. Där var frestelsen tydligen för stor att lägga fram överbud utan att tänka efter var pengarna skulle tas. Det viktiga är ju att moderaterna har fått alla sina besparingsförslag avstyrkta. Anders Högmark har inga pengar kvar att betala dessa 100 miljoner, om riksdagen skulle bevilja dem i eftermiddag, eftersom riksdagen då har avslagit hans besparingsförslag. Det sades litet lustigt att socialdemokraterna i utskottet hade reagerat surt. Jag menar att de inte har reagerat surt men däremot sunt. Det är hedervärt av de socialdemokratiska utskottsrepresentanterna att kräva finansiering också av regionalpolitiken. Till Karin Andersson: Jag har hört, snart till leda, om centerns hjärtefrågor och om att centern skulle vara ett speciellt regionalpolitiskt inriktat parti. Allt detta är mytbildning. Det är inte så. Karin Andersson satt ju själv i den borgerliga regering som svarade för regionalpolitikens förfall. Hösten 1981 föreslog min företrädare, Karin Anderssons partikamrat Nils G. Åsling, en besparing på de regionalpolitiska insatserna med 300 milj.kr. Det beslutades också av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Denna besparing gjordes dessutom under en period när industrin utvecklades negativt. Nu, däremot, har anslaget till regionalpolitiken ökat. Anslaget har räknats upp år från år. En annan av centerpartiets åtgärder i regeringsställning var att begränsa lokaliseringslånen till högst 35 26 av investeringarna — tidigare gräns var 70 70. Detta rättar den socialdemokratiska regeringen nu till. I budgetpropositionen i år föreslås en höjning, så att lokaliseringslånen åter kan uppgå till 70 70 av investeringarna. Fru talman! Får jag säga till kammarens ledamöter, och även till Elver Jonsson — ett ord av kärlek också till folkpartiet, den rest som finns kvar —, att under min tid som ansvarig för regionalpolitiken har inte några som helst besparingar skett på regionalpolitikens område. Inte en enda krona i besparingar har det varit fråga om — och det under en period då vi har haft många besparingsprogram för att pressa ned budgetunderskottet. Tvärtom har jag ökat anslagen till regionalpolitiken, medan däremot centern och folkpartiet i den borgerliga regeringen gjorde besparingar. Karin Andersson äntrade talarstolen och började tala om engagemang och känsla från den borgerliga regeringens sida. Jo jag tackar jag. Vad var det för slags engagemang, Karin Andersson? Det var ju besparingar. Det var två försämringar som centerpartiet klämde till med mot regionalpolitiken. Vad vet jag— kanske också Elver Jonsson röstade för de besparingarna. Enligt vad han nyss sade hade han ju då hand om de regionalpolitiska frågorna. Elver Jonsson kan skaka på huvudet eller nicka, så får jag reda på hur han uppträdde när riksdagen fattade de två för regionalpolitiken förödande beslut som jag nu rättar till. Jag har redogjort så här utförligt för detta, Karin Andersson, därför att centerpartiets företrädare ofta brukar framställa sig som den regionala utjämningens stora beskyddare. Men det är inte sant att ni är några sådana beskyddare. Er politik under de borgerliga regeringsåren blev en katastrof för regionalpolitiken. Det var då ni hade ansvaret för regionalpolitiken som vändningen till det sämre kom. Det var då som den positiva regionala utvecklingen bröts, till skada för skogslänen och för Sverige. Statistiken talar sitt tydliga språk, vilket Marianne Stålberg var inne på. Ökningen av industrisysselsättningen i skogslänen vändes på nytt till en minskning. Under perioden 1977-1982 försvann 30 000 industrijobb i skogslänen. Den minskningen svarade ni för. Befolkningsutvecklingen avstannade. Utbyggnadsplaner ersattes av nedläggningshot och varsel. Jag, och kammarens ledamöter utifrån regionerna, har erfarenhet av vad detta betydde i människornas vardag. Optimism och framtidstro vändes på nytt till pessimism och oro. Utveckling vändes till stagnation och tillbakagång. Det var resultatet av den borgerliga regeringens regionalpolitik. Jag brukar säga till min företrädare att det inte var så lätt för Nils G. Åsling att ta ansvaret för regionalpolitiken när Bohman var ekonomiminister och förde en ekonomisk politik som inte sattes i samband med industrioch regionalpolitiken. Därför blev utvecklingen så som den blev. Den ekonomiska krisen — med en krympande industrisektor, uppbromsning av den offentliga sektorns expansion och en lägre tillväxttakt i den privata tjänstesektorn — slog hårdast mot de delar av vårt land som redan tidigare var hårt drabbade, mot skogslänen. Den mellansvenska bruksbygden, Bergslagen, utarmades. Regioner som tidigare klarat sig bra fick stora svårigheter. Det räcker med att nämna Blekinge som ett enda exempel. Jag vill sammanfatta, herr talman, med att säga följande. Det var någon som tidigare sade: När man anstränger sig för att få ned budgetunderskottet, böjer man knä för finansministern. I en regering har alla ansvaret för att budgetunderskottet kommer ned och för att vi får balans i rikets affärer. Men jag vill upprepa att det under den socialdemokratiska regeringsperioden icke har gjorts en enda besparing på regionalpolitikens område. Däremot skedde två förödande besparingar under den borgerliga regeringen, nämligen 1981, som den borgerliga majoriteten här i riksdagen röstade för. Elver Jonsson och Anders Högmark kan ju träda fram och tala om hur de röstade den gången, när man försämrade regionalpolitikens möjligheter att verka. I stället för att göra besparingar har jag tillfört regionalpolitiken åtskilliga nya pengar, som lett till att vi nu här och ute i regionerna börjar kunna fånga upp olika signaler om att optimismen och framtidstron är på väg. Det är en följd av att det har blivit nyordning i det här landet.

Herr talman! Det mest frestande är egentligen att inte bemöta industriministern när det gäller hans utfall och hans försvar för att socialdemokratin har gjort en felaktig politisk och saklig bedömning av länsanslagens storlek. Det kvarstår nämligen att man har gjort en radikalt felaktig politisk bedömning. Jag förmodar att industriministern har fått känna av det även inom sin egen riksdagsgrupp och självfallet från de motionärer som har haft andra uppfattningar. Industriministern använder tekniken och taktiken att göra sura utfall, att säga att det inom de partier som står bakom uppgörelsen finns en skamsenhet över att vi nu spätt på budgetunderskottet ytterligare. Industriministern vänder sig till mig och säger att man borde begära mera av moderaterna. Jag vet inte om vi har större pretentioner, men det går inte att ”sicksacka” vårt budgetalternativ med socialdemokraternas under det att riksmötet pågår. Vi har lagt fram ett totalt budgetalternativ under den allmänna motionstiden, och i detta finns ett område för regionalpolitiken. Inom den ramen ryms denna höjning, eftersom vi har gjort en eventuell överskattning av kostnaderna för att sänka socialförsäkringsavgifterna, egenavgifterna, i stödområdet i inlandet. Vi har alltså gjort en omfördelning, och vi har täckt finansieringen till varje krona. Jag tycker att det på något sätt är märkligt att vi skall behöva ta kammarens tidi anspråk för att gång på gång upprepa samma sak. Det finns säkert andra, mer intressanta frågor att diskutera. Jag konstaterar avslutningsvis, herr talman, att socialdemokratin är de korta perspektivens mästare. Under treårsperioderna klarar man i allmänhet att administrera miljardbelopp, att sätta in extra pengar, via finansfullmakten — som självfallet också tär på budgetunderskottet. Men när det gäller de långsiktiga åtgärderna i det något längre perspektivet har man inte förtroende för de politiker, företrädesvis med industriministerns egen partifärg, som arbetar i länen. Industriministerns dåliga försvar för en dålig sak är talande. Det kan aldrig dölja den totalt felaktiga politiska bedömning som socialdemokraterna gjorde när de inte höjde anslagen till denna del av regionalpolitiken.
Herr talman! Det var ord och inga visor från industriministern. Så mycket skulle industriministern knappast behöva ta till för att försvara att man inte har kunnat acceptera en ökning av länsanslagen med 100 milj.kr. Det verkade som om industriministern själv tyckte att det var en sjuk sak han försvarade, eftersom han måste ta till storsläggan på detta sätt. Jag vet inte var den skamsenhet finns som det ryktas om i regeringskansliet. Jag tror inte att det finns någon skamsenhet här i riksdagshuset. Jag tror tvärtom att vi inom samtliga de partier som står bakom utskottets betänkande i detta avseende är ganska glada över att vi har lyckats nå enighet. Industriministern gjorde stor sak av att vi bara föreslår 100 milj.kr. och inte ett högre belopp. I centerns motion hade vit.ex. krävt 150 milj.kr. Det är bara att konstatera att 100 miljoner var den summa vi fick majoritet för. Alla vi som känner ett starkt engagemang i denna fråga bedömde att det var bättre att få majoritet för 100 milj.kr. än att stå kvar vid vårt ursprungliga yrkande. Industriministern gick in på hela industrins strukturomvandling under 1970-talet. Men det är väl ingen som tror att det är bristerna i regionalpolitiken som har lett till denna strukturomvandling. Så stor betydelse har faktiskt inte regionalpolitiken haft någon gång, och kommer säkerligen inte heller att få det i framtiden, att man därmed helt och hållet skulle kunna överbrygga den strukturomvandling som industrin har varit utsatt för under denna tid. Industriministern ironiserade över att vi i centern talar om regionalpolitiken som vår hjärtefråga. Man kan använda andra uttryck —- om det är uttrycket som stör — men jag vågar hävda att centern är det parti som mest konsekvent har drivit frågan om den regionala balansen, vilket jag tror att historien också kommer att visa. Vi har drivit frågan även mot andra partier än det nuvarande regeringspartiet, och vi kommer att fortsätta att göra det. Vi vill nämligen inte vara med om att ha ett Sverige som är i sådan obalans, att människor tvingas flytta från sina hembygder eller att människor som bor i glesbygderna och där gör en viktig samhällsinsats genom att ta vara på råvaror och naturresurser inte får en rimlig samhällelig service. Erfarenheterna från 60-talet förskräcker, sade jag tidigare. De många människor som då berövades möjligheterna att bo kvar i sina hembygder har fått uppleva vad detta innebär. En sådan period tror jag inte att i varje fall de vill vara med om igen.
Herr talman! Utskottet har korrigerat regeringen på ett par punkter. Den ena gäller Hedemora, som vi ansåg borde tas med bland de Bergslagsområden som föreslås få särskilt stöd. Industriministern har erkänt misstaget genom att inte kommentera detta. När det gäller den andra punkten, länsanslaget, brister industriministern ut i glada tillrop och undrar varför vi inte yrkade mer pengar, när det nu är så bra. Jo, därför att utskottets förslag stämmer ganska väl överens med förslaget från folkpartiet och centern om de 150 miljonerna. Utskottet föreslår 100 miljoner, i kompletteringspropositionen kom Thage Peterson dragande med 25 miljoner och i Bergslagspropositionen finns ytterligare 25 miljoner.

Hederligheten kräver att Thage Peterson redovisar varför socialdemokraterna har gått ifrån sina förslag från 1982. I samband med en misslyckad kärleksförklaring till folkpartiet slänger Thage Peterson fram en hänvisning till partiernas mandatantal. Naturligtvis kan man göra det om man är i argumentnöd. Men, för att använda Thage Petersons egna ord, inte ens de socialdemokratiska resterna här i kammaren kommer att räcka till för att rädda det här förslaget. Styrkan i politiska förslag ligger inte alltid i mandattal, utan i det reella innehållet i förslagen. Så till frågan om de medel som riksdagen beviljade 1976, 1979 och 1982. Såvitt jag kommer ihåg var vi överens om medlen 1976 och 1979. När det gäller 1982 var det framför allt socialdemokraterna som förde fram förslag om medel och regler, förslag som de sedan inte har följt upp. De faller alltså platt till marken. Vi kan naturligtvis diskutera om de här pengarna precis på samma sätt som vi diskuterade kompensationen till försvaret och uppräkningen av biståndet, om nu socialdemokraterna finner att länsanslaget är viktigt — och det säger ju Thage Peterson att det är. Det finns ett par miljarder kronor i det samlade regionalpolitiska anslaget. Vi har 10 miljarder kronor i besparingar som folkpartiet har föreslagit, och vi kan diskutera också hur vi skulle kunna använda dem. Det är alltså inte så att det fattas pengar. Herr talman! Eftersom detta är min sista replik vill jag ytterligare en gång yrka bifall till utskottets hemställan avseende vårt förslag om ett förstärkt anslag till de län ute i glesbygderna som behöver ett särskilt stöd.
Herr talman! Industriministern gjorde ett enligt min mening ganska sensationellt uttalande. Han sade: Ge mig 200 eller 500 milj.kr., så skall jag nog kunna använda dem! Industriministern anser alltså att det finns ett behov av pengar, och det överensstämmer med den verklighet vi har beskrivit här i dag. Men också arbetslösheten kostar på olika sätt pengar för samhället. Thage Peterson har ju varit med om att räkna på vad bl.a. arbetslöshet kostar samhället, på andra vägar. Jag kan inte förstå att insatser av det aktuella slaget i någon nämnvärd grad kan öka budgetunderskottet. Industriministern visade vidare en väldig omtanke om min person när han pekade på att jag i utskottet inte hade fått gehör för mer än 100 milj.kr. trots att jag hade begärt 2 miljarder. Jag vill berätta för industriministern att jag i reservation 29 till punkt 76 i arbetsmarknadsutskottets hemställan följer upp mitt förslag om ökning av åtgärderna, till en kostnad av 2 miljarder. Det ankommer således vid riksdagens bifall exempelvis industriministern att föreslå medel av ungefär den storleksordningen. Jag kan ge industriministern några tips i sammanhanget, bl.a. vad gäller finansieringen av skillnaden mellan 100 miljoner och 2 miljarder: Öka omsättningsskatten på aktiehandeln samt beskattningen av förmögenheter och av likvida företagsmedel som inte investeras och höj bolagsskatten! Visst finns det pengar, Thage Peterson, i vårt samhälle att anslå till angelägna sysselsättningsändamål. Men regeringens politik och industriministerns argumentation går sammanfattningsvis egentligen ut på följande: storfinansen skall få behålla sina pengar och de arbetande i glesbygden skall få behålla sin arbetslöshet. Det är ungefärligen kontentan av det resonemang som förs. Kanske kan industriministern i den här replikomgången också berätta för mig hur regeringen tänker när det gäller t.ex. lokaliseringen av ett järnsvampverk till Stockholm. En sådan lokalisering kan i dagens läge kullkasta andra lokaliseringsalternativ. Vilka maktmedel vill industriministern att statsmakten skall ha?
Herr talman! Jag konstaterar att Karin Andersson inte längre gör gällande att centerpartiet skulle ha några speciella lokaliseringspolitiska ambitioner. Däremot vill jag inte ta ifrån henne illusionen att detta kan vara en hjärtefråga för centern. Den trösten kan Karin Andersson få behålla. Däremot tycker jag faktiskt att man då och då också bör påminna Karin Andersson om utvecklingen under 1970-talets andra hälft, då besparingar gjordes inom regionalpolitiken, så att dess omfattning minskade, och då vi förlorade 30 000 industrijobb. Elver Jonsson blev ledsen — han nickar nu — därför att jag ställde en fråga till honom huruvida han möjligen var med om att 1981 rusta ned regionalpolitiken. Han förnekade inte att han var med om de två riksdagsbeslut som blev förödande för regionalpolitiken. Ibland är det obehagligt att bli påmind om saker och ting, men jag tycker att detta hör samman med dagens debatt. Beträffande industripolitiska förslag vill jag säga att jag är beredd att ta upp en debatt om sådana när förnyelsepropositionen kommer att diskuteras. Om jag inte minns fel, herr talman, är det nästa måndag, den 4 juni. Jag är anmäld till den debatten och är beredd att ta upp en diskussion med Elver Jonsson vid det tillfället. Vidare nämnde Elver Jonsson Hedemora. I den bedömning som jag hade att göra när kommuner pekades ut ville jag inte, med hänsyn till att arbetet med strukturplanen pågick, i propositionen till riksdagen peka ut Hedemora som en kommun där det skulle behövas speciella åtgärder med anledning av omstruktureringen av specialstålet. Långshyttan ligger i Hedemora kommun, och jag menade att det var felaktigt att till riksdagen peka ut Hedemora till följd av att Långshyttan kommer att beröras av strukturplanen. Riksdagsutskottet har nu plockat in Hedemora i detta sammanhang. Jag har ingenting emot att det kommer att ske. Det hade troligen gjorts ändå, eftersom det står öppet för regeringen att komplettera indelningen med ytterligare kommuner. Vi upplever nu, herr talman, i Sverige ett glädjande nyföretagande. Till detta medverkar högkonjunkturen liksom det förhållandet att uppfinnare, innovatörer och kreativa människor finner att företagsklimatet har blivit bättre i vårt land. De vågar starta eget och stå på egna ben. Staten hjälper också till på olika sätt så att enskilda personer får startkapital. Det senaste är småföretagsfonden om 100 milj.kr. av löntagarfondsmedel. Jag vågar säga när det gäller industripolitiska projekt att det inte är pengar som saknas. Även om många företag nu bildas och många idéer prövas vill jag se fler bärkraftiga idéer som kan leda till nya produkter och nya jobb. Samma resonemang för jag i fråga om regionalpolitiken. Hittills har för regionalpolitiken gällt att det inte är pengar som saknas utan sunda lokaliseringsprojekt som har långsiktig bärighet. Jag har ställt en fråga, men ingen av talarna hittills har velat gå in på den saken. Jag frågade nämligen: Skall man ställa kravet på de regionalpolitiska projekten att de är långsiktiga och har en sundhet i fråga om drift och fortbestånd? Jag menar att varje projekt ändå måste ha ekonomisk bärkraft. Jag som är ansvarig för dessa frågor vet vilka kalkyler som kan presenteras för olika projekt. Då vill jag också varna för en utveckling där det på grund av att för mycket pengar står till förfogande automatiskt blir bifall till varje projekt. Det betyder inte att jag för en enda sekund hyser misstankar eller att jag inte har förtroende för länsmyndigheterna när det gäller deras möjligheter att pröva sina projekt. Naturligtvis fullgör de sina skyldigheter. Jag konstaterade ju också i mitt inlägg tidigare att jag vill ha en ökad andel av lokaliseringsverksamheten ute i länen. Men det får inte vara så att mängden av pengar innebär att det blir påtryckningar, från dem som kommer in med ansökningar och som vill etablera sig, mot länsstyrelserna och mot myndigheterna centralt för att projekten skall bifallas. Jag utgår från att kammarens ledamöter väl känner till vilka opinionsyttringar och påtryckningar som kan åstadkommas i fråga om varje projekt. I förra årets debatt här i kammaren om regionalpolitiken konstaterade vi att efterfrågan på regionalpolitiska medel var låg och att det då inte fanns så många intressanta utvecklingsbara projekt. Det beklagade jag då. Nu har den framgångsrika politiken lett till en kraftigt ökad aktivitet i ekonomin. Många nya industriprojekt har tillkommit. Då ökar också efterfrågan på de regionalpolitiska medlen. Det erkänner jag. Så fungerar det här. Sedan vi i regeringen bedömt saken beslutade vi, trots det ansträngda budgetläget, att föreslå 25 miljoner extra till särskilda glesbygdsinsatser. De 25 miljonerna täcker in huvuddelen av de glesbygdsmedel som saknades i länen per den 1 mars 1983. Efter en inventering tog vi fram så att säga allt det som fanns liggande ute på länsstyrelserna. Att vi valde glesbygdsmedel beror på att det är till glesbygden som den allmänna förbättringen av ekonomin har svårast att tränga fram. Jag skulle, herr talman, vilja avsluta den här omgången i den regionalpolitiska debatten med att upprepa vad jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att den socialdemokratiska regeringen inte har gjort några som helst besparingar på regionalpolitikens område — tvärtom har vi gjort påslag. Förra året höjdes anslagen C 1ochC 6 totalt med 250 milj.kr. Till detta kom Norrbottenspro positionen som innehöll åtgärder till en kostnad av totalt 4 miljarder kronor. I år höjdes anslagen med ytterligare 300 milj.kr. Därtill kommer de särskilda insatserna för Bergslagen på 25 milj.kr. och det särskilda glesbygdsanslag som jag nyss nämnde på 25 milj.kr. Totalt ökar anslagen i år således med mer än 350 milj.kr. När jag lyssnade på partiernas representanter i dagens debatt fick jag närmast uppfattningen att det inte alls var fråga om en ökning utan att det var fråga om en neddragning. Så är det självfallet inte. Till detta kommer förhandlingsframgångarna i anledning av strukturförändringarna inom specialstålsindustrin, där Bruksinvest etableras och får 125 milj.kr. och Karlskogastiftelsen får 25 milj.kr. Det här visar, herr talman, att den socialdemokratiska regeringen alltsedan sin tillkomst prioriterat regionalpolitiken och att vi i regeringen är beredda att göra stora satsningar för att få en bättre balans mellan olika regioner, så att även människorna ute i glesbygderna får jobb och en bättre framtid.

Herr talman! I avsnittet Mellansverige behandlas bl.a. utvecklingen i Bergslagen. Denna del av vårt land har under senare år genomlidit en påfrestande strukturomvandling. Nedgången har varit stark på flera områden och då speciellt inom stålindustrin. Det var den våldsamma internationella efterfrågeminskningen som inleddes redan 1974 som drev fram förändringarna. Stora insatser gjordes av Fälldinregeringarna för att minska svårigheterna för näringsliv, anställda och kommuner. Vårt land är i stark beroendeställning till omvärlden. Vi måste därför finna oss i att föra en ekonomisk politik som gör oss slagkraftiga på världsmarknaden. Näringspolitiken skall syfta till att vi kan bibehålla och förstärka vårt näringslivs konkurrensmöjligheter. En framgångsrik finansoch näringspolitik skapar förutsättningar och ger resurser för en balanserad utveckling såväl i Bergslagen som i hela vårt land. De regionalpolitiska målen skall syfta till att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling mellan och inom landets olika delar. Bergslagen skall således ha samma möjligheter till utveckling som övriga delar av vårt land. Man ställer sig då frågan: Får Bergslagen de möjligheterna? Nej, lika litet som landet i övrigt, kan man väl säga. Den socialdemokratiska politiken leder enligt centerns uppfattning till ökad regional obalans: — Flyttlasspolitiken skall stimuleras. I reservation 33 tar centern upp de 25 miljonerna till Bergslagskommunerna. Regeringen begär att själv få disponera de 25 miljonerna. Utskottet anser att användningen av medlen kommer att stärka och bredda näringslivet i Bergslagen. Man anser även att det bör ankomma på regeringen att avgöra fördelningen så att detta mål kan nås. Enligt utskottets majoritet verkar dessa 25 miljoner vara de avgörande insatser som behövs i Bergslagen. Medlen skall användas i 21 kommuner i sju olika län. Centern menar att en så begränsad summa utspridd på så stort område knappast kan påverka utvecklingen i den utsträckning som utskottet tror. Inte kan det vara rimligt att regeringen disponerar medel för att fördela mellan småprojekt ute i kommunerna när länen själva har organ och resurser för just sådan verksamhet. Vi anser att de 25 miljonerna bör fördelas på länen och kanaliseras via de regionala utvecklingsfonderna. Självfallet måste de vara mera kompetenta och betydligt närmare problemen än regeringen i Stockholm. I reservation 8 föreslår centern att högsta beloppet för avskrivningslån till företag i glesbygd höjs från 200 000 kr. till 275 000 kr. och att motsvarande belopp för uthyrningsstugor samt maximibeloppet för IKS-stödet till enskilda objekt räknas upp från 30 000 till 50 000 kr. Även förra året hade centern förslag om höjningar som tyvärr inte accepterades av majoriteten. Därför återkommer vi nu. I synnerhet de prishöjningar som socialdemokraterna bidragit till under sina knappa två år motiverar en uppräkning. Erfarenheterna utifrån länen pekar på att just dessa objekt positivt bidragit till utvecklingen i glesbygden. Centerns förslag skulle självfallet få genomslag även i Bergslagen. Socialdemokraterna vill nu peka på att betydande höjningar av beloppsgränserna gjordes så sent som år 1982 under Fälldinregeringen. Trots att socialdemokraterna då ansåg att höjningarna var för små samt att socialdemokraterna sedan dess bidragit med ökad inflation är de i dag inte beredda till ytterligare uppräkningar. Från centerns sida kan vi endast beklaga den socialdemokratiska inställningen. Herr talman! Även jag vill kommentera länsanslagen en aning. Tack vare oppositionspartierna har vi lyckats öka anslaget med ytterligare 100 milj.kr. Efterfrågan på just regionala utvecklingsinsatser har varit mycket stor. Vi har haft uppvaktningar där man vädjat om förståelse för ökade anslag. Socialdemokraterna i utskottet — hårt hållna av regeringen — har inte velat lyssna på de sakargument som framförts utan har helt slagit dövörat till. De ytterligare 100 miljonerna skall nu fördelas av regeringen, och utskottet utgår ifrån att den i sitt arbete beaktar de olika förhållanden som råder ute i länen. Vi kan konstatera att vi på detta sätt delvis tillfredsställt en mängd motionärer som velat ha ökade länsanslag. Mitt eget hemlän, Älvsborg, har nu möjlighet att få ett ökat anslag. Det finns en motion här i riksdagen med ett sådant förslag, nämligen från Rune Johansson i Åmål. Jag hoppas att han kommer att stödja utskottet vid omröstningen. I socialdemokraternas reservation 16 framhålls att det förbättrade statsfinansiella läget är ett resultat av en gynnsammare ekonomisk politik och en stramare utgiftsprövning än tidigare. Denna positiva utveckling får inte hotas av en oansvarig överbudspolitik. Självfallet har den internationella konjunkturuppgången medfört att rosor strötts även över vårt land, annars vore det helt enkelt katastrof. När man har hört företrädare för socialdemokraterna tidigare i dag kan man tro att de med något slags undermedel har vänt utvecklingen utan hjälp av den internationella konjunkturen. Det är litet väl mycket skryt i detta, och det tror jag nog att de flesta förstår. Centern har i sitt budgetalternativ redovisat full täckning för de 100 miljonerna. Dessutom kan vi uppvisa ett lägre budgetunderskott än regeringen. Vi behöver således inte ta socialdemokraternas anklagelser om oansvarig överbudspolitik på allvar. För knappt två år sedan, när socialdemokraterna satt i opposition, fanns det inga hämningar i fråga om utgiftsökningar. Då fanns det medel till allt. Då kunde vi verkligen ha talat om oansvarig överbudspolitik. I ett särskilt yttrande påpekar centern att regeringsskiftet medförde ett minskat intresse inom statsförvaltningen för decentraliseringsfrågorna. Det var dåvarande industriministern, Nils G. Åsling, som med den regionalpolitiska propositionen våren 1982 anmälde att regeringen hade för avsikt att ge vissa myndigheter i uppdrag att utarbeta förslag till decentralisering av den egna verksamheten. I januari 1984 hade regeringen ännu inte tagit något initiativ. Vi påpekade att det är oacceptabelt att riksdagens beslut åsidosätts på det sätt som skett. Regeringen vaknade till och beslutade den 5 april 1984 att arbetet med decentralisering inom statliga förvaltningsmyndigheter skulle fortsätta. De skulle nu före utgången av 1984 redovisa översiktliga decentraliseringsplaner. Centern är självfallet tillfredsställd över att detta ställningstagande nu äntligen skett. Vi vill dock framhålla det beklagliga i den långsamma handläggningen, som fått karaktären av långbänk. Centern anser att decentraliseringsarbetet skall ge en bättre regional fördelning av sysselsättningen i statliga verk och myndigheter. Regeringen bör driva denna fråga med största intresse. Herr talman! Strukturproblem i Bergslagen löser man självfallet inte enbart genom regionaleller arbetsmarknadspolitik. De är bara delar i totalpolitiken. Det gäller för regeringen att föra en ekonomisk politik som främjar vårt näringslivs utvecklingsmöjligheter. Vad regeringen hittills har visat inger inte speciellt stora förhoppningar om att vi kan möta nästa lågkonjunktur med ökade resurser och större beredskap. Man kan i ett sådant läge befara att glesbygden får stå tillbaka ännu mer med motiveringen att möjligheterna i rådande ekonomiska läge är för knappa. Centern har alltid hävdat att regionalpolitiken inte får vara en konjunkturfråga. Vi bevisade detta under våra regeringsår då vi, trots ett besvärligt konjunkturläge, aldrig köpslog om glesbygdsutvecklingen. Även det näringspolitiska klimatet är en viktig del. Socialdemokraternas införande av löntagarfonder är ett exempel på misslyckad näringspolitik. På det sättet skapas inte förutsättningar för ett dynamiskt och utvecklingsbart näringsliv. Satsningar på de mindre företagen är en angelägen uppgift. Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Många små företag ökar också förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservationerna 8 och 33, som är bifogade utskottets betänkande 23.

Herr talman! Jag skall ägna mig åt Bergslagen. Det har som framgår av dagens ärende även regeringen gjort i proposition 157. Regeringen anser sig därmed prioritera utvecklingen i drygt tjugo kommuner inom sex län i vad gäller industripolitiska och regionalpolitiska insatser. Vi är inte imponerade. Med många räddningsinsatser på gång kan det givetvis inte heller bli så mycket till var och en. 25 milj.kr. till Bergslagen innebär inget annat än en ny rubrik i den redan digra stödkatalogen, och med vetskap om det svinn som förekommer inom byråkratin förefaller insatsen mer vara ett dåligt agnat röstfiske än en rejäl vilja till stöd. Vi kan lika väl undvara denna insats, särskilt med tanke på att länsstyrelserna får mer pengar till sitt förfogande genom bl.a. de nya 100 milj.kr. som vi har accepterat. Socialdemokraterna gick till val på ”rädda Bergslagen”. Eftersom socialdemokraterna inte har någon som helst avsikt att stiga av från den förda centralstyrda subventionsoch regionalpolitiken med höjda arbetsgivaravgifter och skatter för företag och enskilda, är även denna s.k. räddningsaktion dömd att misslyckas. Inte bara Bergslagen utan alla sysselsättningssvaga regioner, ja hela landet, är nu betjänta av en politik som satsar på nyföretagande och generell tillväxt. Därför går det inte att som socialdemokraterna gör tömma existerande företag på pengar genom skatter och avgifter och till detta lägga regleringar och fonder. Det är här fråga om avsevärda belopp som lämnar företagen. För 1984 kommer näringsliv och enskilda i de sex berörda länen att få avstå 206 milj.kr. till löntagarfonderna och över 1 miljard i arbetsgivaravgifter. Detta har riksdagens utredningstjänst räknat ut. Stimulansstödet på 25 milj.kr. ter sig vid den jämförelsen ytterst blygsamt. Var och en kan sedan själv räkna ut, att om mer av dessa uttaxerade medel generellt finge stanna kvar i länen, skulle effekten på sysselsättningen bli betydande. För ökad sysselsättning, inte bara i Bergslagen utan i hela landet, behövs den moderata ekonomiska politiken, vilket innebär att näringslivet får behålla mer av de intjänta pengarna, att användas för expansion och utveckling. Vi moderater avvisar således anslaget på 25 milj.kr. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 28. Staten och Bofors AB har kommit överens om att bilda en särskild stiftelse med 25 milj.kr. till sitt förfogande för att stödja tillkomsten av nya företag i Karlskogaområdet. Vi avvisar den föreslagna formen för satsningen. Ett kommersiellt bolag — som Bruksinvest — borde i stället bildas. En omförhandling bör således ske. Detta tar vi upp i reservation nr 30 till vilken jag yrkar bifall. Jag vill ägna några minuter åt den stödoch regionalpolitik som vi har begåvats med. Jag anser mig ha viss erfarenhet av denna verksamhet ute på fältet, dels som kommunalt engagerad i en kommun med utflyttning sedan många år tillbaka, dels som företagare. I vissa sammanhang talas det högtidligt om småföretagandets betydelse. Ibland påstås småföretagandet utgöra näringslivets ryggrad. Det sägs att just satsning på oss småföretagare skulle ge en god bit av lösningen på många sysselsättningsproblem. Det kan vara sant. Vi är många, och enbart någon nyanställd vid kanske vart tionde företag skulle ge positivt utslag i arbetslöshetsstatistiken. Beklagligt nog svarar inte samhället i handling upp mot den betydelse man tillmäter småföretagen. Visst kan vi ge arbete. Vi känner trycket från ungdomarna, från de arbetslösa och från de styrande i våra kommuner. Men företagaren frågar sig ofta: Av vilken anledning skall jag som företagare offra hem och fritidshus i pant för att hjälpa samhället med sysslsättningen, när floran av snärjande regler, avgifter och skatter kväver den tåga som skulle vara drivkraften? Får företagaren något tack från samhället för sitt risktagande? Knappast. Vi begär inga stödinsatser och bidrag. Vi begär endast arbetsro och att få chansen att klara oss på den verksamhet vi bedriver. Vi fordrar bara att det skall vara lönsamt att vara flitig och uppslagsrik. Ge oss ett bättre klimat! Ge oss arbetsglädjen tillbaka! Många kan säkert utveckla, men många avstår, och tråkigt nog är det många som söker avveckla. Vi måste minska den byråkratiska tyngd som ligger över oss. Lätta på den, så lösgörs framtidstron, och vilande uppslag och idéer lockas fram, som man tvekat att förverkliga, då skörden av en insats inte blir annat än bekymmer. Visst skall vi ha en regionalpolitik! Visst skall det från samhällets sida göras insatser för att utjämna skillnaderna mellan regioner! Men med den flora av stödåtgärder som sammantaget finns kan man verkligen börja fråga sig om vi inte hamnat litet fel. Är det inte så att man i många fall bara flyttar arbetslösheten? Det är inte svårt att upptäcka att stöd till ett företag ger nedgång hos ett annat. Det står klart att det bästa samhället kan göra är att med generella åtgärder stödja, och även då ta risken att en del företag ges möjlighet att gå riktigt bra, andra bra och många med bekymmer kanske lyfter sig över avvecklingshotet. Vi har ett stort ansvar för tusentals små företag och deras anställda. Samhället måste ändra riktning. Vi måste tala om att företag behövs, att de gör nytta och att företagaren också måste få tjäna pengar. Vi måste ta vara på uppslagsrikedomen. Det finns bysnillen och idégivare som i ett bättre psykologiskt klimat kan lockas fram ur isoleringen, till gagn för den bygd de verkar i. Herr talman! Små företag som går bra gör den bästa regionalpolitiska insatsen. Pengar finns, uppslag finns. Men modet att ta det avgörande steget saknas. Det finns hundratalet stödformer handlagda av en mängd myndigheter. Vi skulle här i plenisalen kunna votera bort mycket onödigt som vi kanske i god tro byggt upp. Det bästa regionalpolitiska beslut vi kan fatta är att ändra inriktning till generella åtgärder, just sådana som vi moderater talar om. Låt pengarna stanna kvar i företagen för utveckling och expansion!

Herr talman! Bergslagen är ett bälte av bruksorter som sträcker sig över sex län, nämligen Värmlands, Örebro, Kopparbergs, Västmanlands, Gävleborgs och Uppsala län. Dessa bruksorter har under en lång följd av år kraftigt påverkats av strukturomvandlingen inom främst gruvindustrin och stålindustrin men även inom skogshanteringen. Som exempel kan nämnas att endast 2 av de 35 järnmalmsgruvor som var i drift år 1965 finns kvar. Dessa är Grängesberg och Dannemora. Inom såväl handelssom specialstålsindustrin har genomförts omfattande omstruktureringar. Sysselsättningen inom specialstålsindustrin har under perioden 1976-1982 minskat från 34 000 till 24 000 — en nedgång med 30 96. Denna minskning föll nästan helt på Bergslagen, eftersom 23 av de 25 specialstålsanläggningar som år 1976 var i drift låg där. Denna negativa utveckling och medföljande svåra sysselsättningsproblem ligger till grund för regeringens proposition 1983/84:157, där tonvikten läggs på industriell förnyelse.

I propositionen sägs att det bör ankomma på regeringen att besluta om den närmare användningen av medlen. Av propositionen framgår att samtliga dessa kommuner kännetecknas av såväl vikande lokal sysselsättning som vikande industrisysselsättning. Dessutom har de låg andel sysselsatta inom utvecklingsbranscher och minskande befolkning. I propositionen redovisas också ett antal redan vidtagna åtgärder för att stärka industrin i regionen, exempelvis omstruktureringen av specialstålsindustrin och ökade medel till länsstyrelserna i Bergslagslänen för regionala utvecklingsinsatser. Särskilda insatser för teknikutveckling och teknikspridning samt ökad prospekteringsverksamhet har också påbörjats. Fem Bergslagskommuner utanför stödområdet har fått lokaliseringsstöd till större projekt under innevarande budgetår. Låt mig också nämna tillkomsten av ett särskilt bolag, Bruksinvest, där ägarna till specialstålföretagen i Avesta, Fagersta, Nyby Uddeholm och Sandvik i en överenskommelse med regeringen tillskjutit sammanlagt 100 milj.kr. att användas för bidrag till nya verksamheter i de bruksorter som direkt berörs av den planerade omstruktureringen av stålindustrin. Dessutom har regeringen träffat en överenskommelse med Bofors om att bolaget förbinder sig att avsätta 25 milj.kr. för utveckling av näringslivet i Karlskogaregionen. Styrelsen för teknisk utveckling, STU, har fått regeringens uppdrag att närmare utarbeta förslag till åtgärder för att främja teknisk utveckling och teknikspridning. Statens industriverk, SIND, har fått regeringens uppdrag att utarbeta förslag till ytterligare utvecklingsinsatser i Bergslagen. Ten gemensam skrivelse till industridepartementet av den 23 maj redovisas en mängd förslag, som syftar till industriell utveckling och förnyelse, dvs. åtgärder av mer långsiktig karaktär. Programmet tar främst sikte på att befordra den utvecklingspotential som finns i små och medelstora företag samt åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra att företag hamnar i kris. Programmet berör även de större företagen i avsikt att utveckla samverkan kring underleveranser, deras kompetens och resurser inom speciella områden etc. Utgångspunkt för programmet är en aktiv uppsökning av företag för att få till stånd en dialog om utvecklingsmöjligheterna, vilka hot eller hinder som kan skönjas etc. Länsstyrelserna och de regionala utvecklingsfonderna förutsätts få det direkta ansvaret för genomförande av de flesta förslagen. I propositionen avser regeringen att ge SIND i uppdrag att tillkalla en rådgivande Bergslagsdelegation med representanter för regionala och centrala myndigheter, näringsliv, fackliga organisationer och forskningsorgan. Delegationens verksamhet skall inriktas på långsiktiga frågor, som kan ge Bergslagen en bättre näringsstruktur. I två motioner föreslås att förslaget om ytterligare medel för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen avslås, cch i en motion sägs att anslaget bör räknas upp. I partimotion 2793 av Lars Werner m.fl. konstateras att det behövs ett program för industriell uppbyggnad i Bergslagen och att de särskilda medlen för utvecklingsinsatser bör räknas upp. I såväl kommittémotion 2796 av Staffan Burenstam Linder som motion 2792 av Bengt Wittbom m.fl. yrkas avslag på regeringens förslag om 25 milj.kr. till särskilda insatser i Bergslagen. I både motion 2796 och motion 2792 konstateras att regionalpolitiken skall baseras på generella stimulansåtgärder. I motion 2796 avvisas även förslaget om en särskild stiftelse med 25 milj.kr. till sitt förfogande, vilket förhandlingsuppgörelsen med Bofors AB innebär. I såväl motion 1047 av K.-G. Mathsson som motion 1912 av Bo Finnkvist, avgivna under allmänna motionstiden, begärs att extraordinära åtgärder sätts in på drabbade bruksorter i Bergslagen, så att den negativa utvecklingen kan brytas.

Utskottet konstaterar att det behövs långsiktiga åtgärder för att främja utvecklingen av näringslivet i Bergslagen, om man skall kunna komma till rätta med de problem som vikande sysselsättning och minskande befolkning innebär. Utskottet hänvisar också till en rad åtgärder som regeringen vidtagit och som jag redovisat tidigare och anser att det i fortsättningen gäller att bl.a. bygga upp eller komplettera utbildningsoch utvecklingsmöjligheter och annan infrastruktur inom regionen som behövs för att näringslivet skall utvecklas. De nu föreslagna medlen skall ses som ett komplement till de medel som länsstyrelsen disponerar för regionala utvecklingsinsatser och bör användas framför allt för att stimulera nyetableringar och nyföretagande och för att utveckla det befintliga näringslivet. Beträffande förslaget om möjlighet för arbetslösa ungdomar att få arbetslöshetsersättning när de startar eget kan jag nämna att den saken tas upp i kompletteringspropositionen, som kommer att behandlas här i kammaren senare under detta riksmöte. Utskottet anser också att det är synnerligen angeläget att den stiftelse som skall stödja tillkomsten av nya företag i Karlskogaregionen kommer till stånd och avstyrker därmed motion 2796. Motionerna 1047 och 1912, som båda ger en riktig beskrivning av det allvarliga läget på många bruksorter, betraktas av utskottet som delvis tillgodosedda med regeringens förslag. När det gäller användningen av medlen anser utskottet att regeringen bör avgöra och fördela medlen så att de på olika sätt används för att stärka och bredda näringslivet i Bergslagen.

Därvid tillgodoses motion 2789 och motion 2793 i viss del. Utskottet är väl medvetet om att det också finns sysselsättningsproblem i Hallstahammars och Surahammars kommuner. Utskottet utgår emellertid ifrån att regeringen vidtar de åtgärder som kan vara påkallade på grund härav och hänvisar också till att regeringen har möjlighet att även utanför Mot denna bakgrund bör motionerna 2790 och 2793 inte föranleda någon åtgärd. Ett antal motioner från allmänna motionstiden om inrättande av en Bergslagsdelegation har genom propositionens förslag blivit tillgodosedda, medan motion 2793 av Lars Werner m.fl., där det yrkas att Bergslagsdelegationen bör tillsättas av regeringen och inte av industriverket, avslås med motiveringen att delegationen bör tillsättas av regeringen och ha den inriktning som regeringen angett. Ett tiotal motioner avgivna under allmänna motionstiden behandlar utvecklingen och problemen i Bergslagslänen. Samtliga motioner präglas av den oro för framtiden som många bergslagsbor känner. Denna oro är berättigad. De stora strukturförändringarna som skett och sker, med stora svårigheter på arbetsmarknaden, hög arbetslöshet och negativ befolkningsutveckling, har medfört att problemen stundtals känns övermäktiga. Utskottet är väl medvetet om att åtskilliga kommuner i Mellansverige har svårigheter på arbetsmarknaden. Detta gäller speciellt dessa läns Bergslagskommuner. Industrioch regionalpolitiska insatser bör därför ha hög prioritet. Det är alltså väsentligt att det industriella kunnande och den industritradition som finns i Bergslagen tas till vara. Som bergslagsbo ser jag alltså med tillfredsställelse på de initiativ till omstrukturering av specialstålsindustrin som regeringen tar, plus en del andra åtgärder som jag har redovisat tidigare. Men det gäller att alla goda krafter i de här länen samarbetar: länsstyrelserna med övergripande samordningsansvar, högskolornas och de stora företagens resurser — som bör tas till vara i arbetet med att stärka näringslivet — och de regionala utvecklingsfondernas speciella kunnande. Att Bergslagen behandlas som en enhet och att regeringen för första gången tar ett samlat grepp över problemen ser jag som en framkomlig väg att på lång sikt lösa svårigheterna. Med denna förhoppning, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 28-37 och bifall till reservationerna 16 och 17, samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara kort notera att en felaktig utgångspunkt och bedömning från regeringen har kunnat rättas till i utskottet genom aktivitet ute i Bergslagen. Det är väl en sak som något kan minska politikerföraktet. Jag tänker på att utskottet korrigerat industridepartementets felaktiga syn på Hedemora. Jag ser det som en mycket stor framgång. Bergslagsdelegationens uppgifter är ju i stort sett att titta på vad statens industriverk skall göra. Detta är långt ifrån de krav som kommit fram i Bergslagen om att det skall finnas en Bergslagsdelegation i något så när likhet med vad som finns beträffande Norrbotten. Den här delegationen får bara titta på statens industriverks uppgifter, vilka i det här sammanhanget är ytterst begränsade. Med detta har regeringens insats i Bergslagen blivit mycket liten och står inte alls i proportion till det allvar som finns i hela Bergslagsregionen, vars problem började 1976 när Bergslagen fick detta Norrbottenssyndrom över sig. Man flyttar Norrlands gränser allt längre söderut. Besvikelsen måste vara stor för dem som har kämpat för jobben i Bergslagen, när åtgärderna får denna inriktning. Här handlar det om miljoner. Det är visserligen många miljoner, och jag föraktar inte alls insatserna, men det värsta är att Jan Stenbeck, Anders Wall och andra finanskometer i denna landsända rör sig med miljardinvesteringar över vilka varken regering, riksdag eller de arbetande har någon kontroll i dagens läge. Detta är det verkligt beklagliga, och det manifesteras nu genom att riksdagen inte griper in i det skeendet. Jag kan bara peka på att Anders Wall efter alla manipulationer gått in i Uddeholm och Billerud. Det är väl ingen tillfällighet att han löstes ut ur den här stålhistorien. Bergslagen kommer alltså att i förlängningen få en mycket svår situation, när de här herrarna återigen får fritt fram. Och vinnarna i detta spel är dessa herrar.
Herr talman! Jag hade först inte tänkt begära någon replik med anledning av Karin Flodströms anförande. Men hon sade i slutet av sitt inlägg att de regionala utvecklingsfonderna skall utnyttjas. Då kom jag att tänka på den reservation som centern har avgivit, där vi säger att det måste vara helt onödigt att regeringen handhar dessa 25 milj.kr. — dem bör utvecklingsfonden använda. Jag tycker det var litet märkligt att Karin Flodström inte har anslutit sig till detta tidigare utan håller fast vid att regeringen skall ha en liten lekstuga med de 25 miljonerna. Det hade varit mycket bättre att de regionala utvecklingsfonderna i de här sju länen hade kunnat utnyttja dessa pengar. Då hade de kornmit betydligt närmare länen och problemen ute i Bergslagen.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att han är glad över att utskottet har rättat till misstaget med Hedemora. Jag kan hålla med Lars-Ove Hagberg om att jag borde ha sagt att utskottet var enigt när det gällde förändringen att plocka in Hedemora bland de ifrågavarande kommunerna. Samtidigt finns det ju, som industriministern sade, möjligheter för regeringen att utöka detta antal kommuner. Sedan vill jag också gärna hålla med om att den avlövning av Bergslagen som skedde med rekordfart under de borgerliga åren var oerhört beklaglig för oss som bergslagsbor. Men det är ju ändå så att den pågående omstruktureringen av specialindustrin har gått snabbare i Sverige än i västvärlden i övrigt. Detta har skett tack vare regeringens ingripande, och enligt mitt sätt att se kommer det på sikt att ge svensk stålindustri konkurrensfördelar gentemot omvärlden. Sedan är jag väl medveten om — och det trodde jag också att Lars-Ove Hagberg skulle vara — att sambandet mellan regionaloch industripolitik är betydligt starkare i Bergslagen än det kan vara exempelvis i de inre delarna av Norrland. Ingvar Karlsson i Bengtsfors säger att eftersom jag nämnde de regionala utvecklingsfonderna borde jag ha ställt upp på centerns reservation. Det är ju ändå på det sättet att regeringen måste ha det övergripande ansvaret även när det gäller fördelningen av dessa pengar. I och för sig är det en ganska blygsam summa — det håller jag gärna med om. Vad jag framhöll var att regeringen i sin tur måste utnyttja alla de kanaler som finns ute i länen — länsstyrelse, utvecklingsfonder osv. — för att verkligen få största möjliga effekt av dessa pengar.
Herr talman! Helt kort. Jag är mycket glad över att nu hela utskottet är med när det gäller Hedemora. Sedan vill jag bara säga en sak. Jag förstår att Karin Flodström är bekymrad. Det är inget särskilt engagemang hon visar när det gäller de här åtgärderna. Omstruktureringen av specialstålsindustrin är en omstrukturering av befintlig verksamhet. Någon ny utvecklingslinje i denna specialstålsgren finns inte. Det är fråga om den klassiska neddragningen till en lägre nivå med koncentration. Vi har inte i denna riksdag fått någon redovisning när det gäller framtiden — vad den här produktionen skall ha för anknytning till svensk verkstadsindustri och svensk hemmamarknad. I detta speciella läge gäller det en dramatisk åtgärd som kapitalet ägnar sig åt för att klara sig vidare, men framtiden för Bergslagen är precis lika oroande som tidigare.
Herr talman! Karin Flodström började med den vanliga valsen om den avlövning i Bergslagen som skulle ha skett under de borgerliga åren. Detta har vi hört så många gånger, men det är inte alla som tror på det där. Det står t.o.m. i Bergslagspropositionen, att det var den internationella krisen som gjorde att neddragningen blev så hastig, och denna började ju redan 1974, dvs. långt innan Fälldinregeringen tillträdde. Så var det med avlövningen, kära Karin Flodström. Insatser när det gäller Bergslagen har gjorts på många områden av Fälldinregeringarna. Socialdemokraterna förde under sin oppositionstid en opportunistisk överbudspolitik. Självfallet hade ni många förslag, men flera av dem var säkerligen orealistiska. När det gäller de 25 miljoner som vi anser borde gå till utvecklingsfonderna, säger Karin Flodström nu att regeringen har det övergripande ansvaret och därför måste detaljplanera användningen av de 25 miljonerna. Jag tycker att denna ambitionsnivå från Karin Flodströms sida är av jätteformat.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg för ett resonemang omkring stålindustrin som naturligtvis egentligen hör hemma i näringsutskottets behandling av dessa frågor. Men jag vill gärna ta upp en sak som jag berörde i mitt huvudanförande, nämligen det uppdrag som SIND och STU har fått av regeringen att komma med förslag till åtgärder på detta område. Förslaget bygger till största delen på de regionala industriprogram som länsstyrelserna har redovisat under hösten 1983. Samtidigt vill jag tala om för Ingvar Karlsson i Bengtsfors att 10 000 jobb försvann inom specialstålsindustrin mellan 1976 och 1982. Såvitt jag vet, och om inte mitt minne sviker mig, hade vi borgerliga regeringar under de åren. Jag tycker det räcker som bevis för att jag skall våga påstå att det skedde en avlövning inom stålindustrin, som ju Bergslagen är så beroende av.

Herr talman! Till årets riksdag har lagts en rad förslag om startande av industriell verksamhet i Norrbotten. I näringsutskottets betänkande 1983/ 84:39 har dessa motioner behandlats. Norrbottens näringsliv domineras av stora statliga företag — LKAB , ASSI , SSAB , Vattenfall och domänverket , för att nämna några. Inom många av de uppräknade verksamheterna har genom åren utomordentligt stora vinster skapats. Dessa vinster har inte återinvesterats, vare sig inom länet eller i förädlingsprojekt med anknytning till den egna verksamheten. Vattenfalls oerhörda vinster från äldre vattenkraftsutbyggande har i stort sett använts för att subventionera dyr kärnkraft, eller för att kunna sälja el till underpris till storindustrin. LKAB gick under en lång följd av år med mycket stora vinster. Någon strategi för en lägre brytningsmängd och offensiva insatser för en långtgående förädling utarbetades inte inom företaget. ASSI:s utveckling är delvis likartad LKAB:s. Även där är det fråga om hög volym och låg förädlingsgrad, speciellt på sågsidan.

Det är logiskt, av flera skäl, att strategierna för ökad förädling och ny industriell verksamhet i länet byggts upp kring dessa statliga företag. Riksdagen har nyligen avslagit vpk:s motion om en särskild skatt på äldre kraftverk. Denna skatt skulle delvis tillföras samhälleliga investeringsfonder för industriell utveckling i de län som har dessa anläggningar. För Norrbotten hade ett bifall till den här motionen varit mycket positivt. Liknande tankegångar finns i den socialdemokratiska motionen om utveckling av industristrukturen i Norrbotten. Där föreslås vinstavsättning från LKAB som ett medel för att kunna bygga upp ny industri, främst i gruvorterna. Tyvärr följs inte motionen upp av någon reservation. Socialdemokraterna gav inte tanken på en särskild skatt på äldre kraftverk något stöd. Misstanken om det dubbla budskapet växer. Motioner för den lokala opinionen men ingen strid för att driva fram föreslagna projekt är tydligen det allra senaste i taktiskt spel inom socialdemokratin. Detta är särskilt tydligt när det gäller järnsvampsverket. Jag övergår nu till att behandla de motioner som innehåller konkreta förslag till nya industrietableringar. Dessa motioner har fått ett något blandat mottagande av utskottet. I behandlingen av motionen om handelsgödseltillverkning hänvisar utskottet till malmfältsutredningens slutsatser. Där talas om en produktion av apatit och fosforsyra som ett tänkt samarbetsprojekt mellan Norsk Hydro/ SUPRA och LKAB. Utskottet pekar också på remissbehandlingen och den fortsatta beredningen av utredningen. Mot den bakgrunden vill inte utskottet att riksdagen nu gör något uttalande med anledning av vpk-motionen om handelsgödsel. Malmfältsutredningens förslag innebär att vissa delar av vpk-kravet om handelsgödseltillverkning i Norrbotten börjar få stöd också av människor utanför vårt parti. Det är positivt. I avvaktan på klarare besked om vad detta kan leda till rent praktiskt, efter det att remissinstanserna sagt sitt och beredningen är klar, har vi i dag inget yrkande. Det blir säkert nödvändigt att återkomma. Fyra motioner handlar om järnsvampsverk. Därav har socialdemokraterna och folkpartiet en vardera. De två övriga kommer från vpk. Vpkmotionerna följs också upp med en reservation. I den reservationen vill vpk att riksdagen gör ett uttalande om den framtida lokaliseringen av järnsvampstillverkningen i Sverige. Ett sådant uttalande skulle peka ut det eller de områden i landet som utifrån en övergripande samhällelig uppfattning borde bli föremål för satsningar för denna tillverkning. Jag vill yrka bifall till reservation 2 till näringsutskottets betänkande 1983/84:39. Motionerna om tonträtillverkning och bäroch konservindustri i Norrbotten ges mycket positiva skrivningar. Utskottet använder t.o.m. uttrycket ”i allt väsentligt tillgodosett” när det gäller bäroch konservindustri. Om de förhoppningar som utskottet ger uttryck för infrias visar det bara att vpk-initiativen också gett resultat. Kommer förhoppningarna att svikas får vi återkomma. Tonträmotionerna besvaras på det sättet att man hänvisar till ett pågående arbete och att mycket snart ytterligare arbeten kommer att igångsättas som siktar till en tillverkning av tonträ i Norrbotten. I avvaktan på detta arbete skall vi i vpk noga följa utvecklingen. Nås inte det resultatet att en verksamhet kommer i gång i praktisk skala återkommer vi.

Herr talman! Jag hade till dagens talarlista anmält mig till debatterna om både näringsutskottets betänkande 39 och arbetsmarknadsutskottets betän kande 23. Betänkandena har förts ihop, och jag måste därför hålla anförandena i ett sammanhang. Jag börjar med näringsutskottets betänkande nr 39, som behandlar tio motioner som rör industripolitiska åtgärder i Norrbotten. Utskottet behandlar fyra motioner med förslag om att järnsvampsverk skall lokaliseras till Norrbotten eller Bergslagen. Utskottsmajoriteten menar att det är angeläget att regeringen följer utvecklingen beträffande järnsvampstillverkning och uppmärksammar möjligheterna att en sådan produktion kan integreras i malmberedningen. Kraven på utredningar med viss inriktning eller ställningstagande i lokaliseringsfrågan avstyrks. Malmfältsutredningens nyligen framlagda förslag om industriell utveckling i malmfälten lägger också fram förslag om tillverkning av järnsvamp och eventuellt ytterligare tillverkningsprocesser knutna till denna tillverkning. Det är intressanta kombinationsmöjligheter som diskuteras, både ur industrioch ur energipolitiska synvinklar. Tidigare planer på tillverkning av järnsvamp har fallit på att slutprodukten skulle bli för dyr och inte vara konkurrenskraftig gentemot skrot och ämnen tillverkade av råjärn. En integrerad process där överskottsenergin kan tas till vara för annan industriell tillverkning öppnar möjligheterna till ett konkurrenskraftigt alternativ till importskrot. Motionärerna pekar på den osäkerhet som hänger samman med att allt flera verk har baserats på skrot. Även internationellt sker denna övergång i rätt stor utsträckning. Man kan därför befara att konkurrensen med importskrot ökar och därmed priserna. En annan risk är att flera länder inför exportförbud. Dessa argument och andra, inte minst sysselsättningseffekterna, bör givetvis tas med i det slutgiltiga ställningstagandet. Utskottet konstaterar att riksdagen får anledning att återkomma till dessa frågor i anslutning till de förslag som kan förväntas från regeringen med anledning av malmfältsutredningens betänkande. Det är viktigt att förutsättningarna inte låses inför behandlingen av sådana förslag. En motion behandlar tillverkning av konstgödsel baserad på lokala råvaror. Utskottet finner inte anledning till något uttalande med hänsyn till att malmfältsutredningen har lagt fram vissa förslag i denna fråga. Den socialdemokratiska motionen 2370 av Kerstin Nilsson berör småskalig tillverkning av ammoniak ur torv. De ekonomiska förutsättningarna för en sådan tillverkning har inte bedömts föreligga. Andra alternativ kan diskuteras, exempelvis en kombination med järnsvampstillverkning.

Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 39 och avslag på reservationerna 1 och 2 samt på motionerna. Jag övergår nu till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 om regionalpolitiken, som också behandlar åtgärder för industriell förnyelse i Bergslagen. Även i år har vi från den socialdemokratiska gruppen i Värmland väckt en motion med Sven Aspling som första namn. Vi pekar inledningsvis på länets negativa befolkningsutveckling — en minskning med närmare 900 personer under det senaste året, varav ca 500 är ungdomar i åldern 15-29 år, som har lämnat länet. En fortsatt sådan utveckling kommer att medföra stora problem i fråga om den förnyelse av näringslivet som så väl behövs för att inte basen för landstingets och kommunernas verksamheter skall krympa. Det värmländska näringslivet har på senare år varit utsatt för en synnerligen hårdhänt s.k. omstrukturering, mycket på grund av att basnäringarna, skogsoch stålindustri, är överrepresenterade jämfört med landet som helhet. Den konjunkturuppgång som vi nu upplever, till stor del tack vare den socialdemokratiska regeringspolitiken, har inneburit att aktiviteten har ökat även på den värmländska arbetsmarknaden. Jämförelser av aprilsiffrorna för 1983 resp. 1984 visar på betydande förbättringar både när det gäller antalet arbetslösa, som har minskat med 1 200, och när det gäller antalet kvarstående lediga platser, som har ökat med drygt 200. Men detta har inte påverkat den regionala obalansen. Länet ligger tyvärr fortfarande på andra plats i riket när det gäller arbetslösa i procent av befolkningen. Länet har, vill jag påstå, blivit väl behandlat av regeringen i samband med de olika insatser som har gjorts för att förbättra sysselsättningen, men ytterligare åtgärder måste till. En positiv sak är att den sedan flera år efterlysta cyanitbrytningen i Torsby kommun, som också skapar sysselsättning i Filipstad, nu ser ut att komma i gång. Vi har också i en motion efterlyst speciella insatser för bruksorterna i Bergslagen. Regeringens proposition 157 innehåller förslag i den riktning som efterlysts. Fem kommuner i länet berörs av de speciella åtgärder som föreslås. 25 milj.kr. har föreslagits för att arbetet ute i länen skall kunna komma i gång. Det är en liten summa sett mot bakgrund av de problem som pockar på sin lösning — men det är ju inte meningen att stora industrier skall startas med dessa pengar, utan de skall användas för igångsättande av ett arbete med att ta fram projekt. Det ligger kanske ett större värde i att förslaget i fråga över huvud taget har väckts, i och med att därigenom de särskilda problem som finns på bruksorterna kommer att uppmärksammas på ett annat sätt och en särskild delegation kommer att inrättas för att bearbeta problemen. Att frågan är aktuell fick vi en påminnelse om i går, då det meddelades att man har planer på att dra ner verksamheten med ytterligare 100 man i Lesjöfors. Situationen på denna ort är redan förut mycket svår. Industrin har i stort sett halverats sedan mitten av 1970-talet, och befolkningen har ställt upp på ett enastående sätt för att rädda de kvarvarande arbetsplatserna. Lesjöfors är nog det värsta exemplet att visa på när det gäller svårigheter som uppstår: tomma lägenheter, krympande underlag för service, hög arbetslöshet, hög medelålder och svårt, för att inte säga näst intill omöjligt att få annat jobb inom pendlingsavstånd. Alla möjligheter till erhållande av ersättningssysselsättning måste prövas. Det är för tidigt att i dag lägga fram förslag till åtgärder, men vi räknar med välvillig behandling då sådana aktualiseras. I ytterligare en motion aktualiseras satsningar på vägar till industriorter i glesbygden. I det sammanhanget kan det vara lämpligt att ta upp en diskussion om hur vi skall kunna nå bättre effekt med de regionalpolitiska insatserna. Jag tror att det är nödvändigt med en bredare samordning av olika insatser som görs från staten, länet, landstinget och kommunerna och som är inriktade på speciellt utsatta orter och regioner. Till sist: De problem jag till stor del har uppehållit mig vid i detta avsnitt hänger samman med de förändringar som har skett och som sker inom den privatägda industrin. Regeringen har i samband med den rostfria uppgörelsen lyckats få de gamla ägarna att satsa 100 milj.kr. plus 25 milj.kr. för att skapa ny sysselsättning på en del av de aktuella orterna. Det är mycket bra, men ytterligare insatser från bruksföretagen är välkomna. När skall dessa företag börja visa att också de kan skapa sysselsättning, kanske inom andra näringsgrenar på bruksorterna? Herr talman! Jag slutar med den frågan.

Herr talman! Det är angeläget att man inte binder upp regeringen inför behandlingen av frågan om järnsvampsverket, säger Bo Finnkvist. Jag tycker att detta är en helt häpnadsväckande ståndpunkt. Det är naturligtvis inför en så betydelsefull lokaliseringsfråga viktigt att riksdagen ger sin mening till känna och även styr utvecklingen mot samhälleligt godtagbara mål. Ur den synpunkten borde ett bifall till vpk:s reservationer vara det logiska beslutet.
Herr talman! I och för sig kan jag instämma i nästan allt vad Paul Lestander sade i sitt senaste inlägg. Men jag antar att det även för Paul Lestander skulle vara mycket svårt att i dag peka ut en speciell plats för exempelvis ett järnsvampsverk — en fråga som väl ligger litet längre fram i tiden. Ytterligare utredningar måste göras. I all synnerhet måste man göra en utvärdering av kombinatsmöjligheterna, vilka diskuteras i en del motioner. Den typen av utredningar måste avvaktas. Först därefter kan man ta ställning i lokaliseringsfrågan.
Herr talman! Bo Finnkvist kan instämma i nästan allt vad jag säger, men han kan inte stödja förslaget i fråga. Det är innebörden av hans senaste replik.

Herr talman! Med anledning av fyra motioner behandlar näringsutskottet i sitt betänkande 1983/84:39 de krav som rests på en utredning av lokaliseringen av järnsvampsverk. Jag skall enbart ägna mig åt den frågan. Per-Ola Eriksson kommer strax att i sitt anförande ta upp övriga berörda frågor. Utskottets majoritet — bestående av ledamöter från centern, folkpartiet och socialdemokraterna — avstyrker motionsyrkandena beträffande en utredning av lokaliseringsfrågan och beträffande utpekandet av särskild plats i det här läget. Det framgick av replikskiftet nyss. Moderaterna vill inte lägga sig i, och vänsterpartiet kommunisterna talar i sin reservation om en prioritering. Men inte heller i reservationen anges någon exakt plats — av rätt så begripliga skäl. Sedan några ord om den teknik som diskuteras. Två utvecklingslinjer är aktuella i Sverige när det gäller framställning av järnråvara till stålindustrin. I det ena fallet gäller det smältreduktionsprocesser för framställning av flytande råjärn. I det andra fallet gäller det en ny process för direktreduktion av järn med användning av den s.k. plasmateknologin. Med denna metod reduceras järnmalm med hjälp av kolmonoxid/vätgas. Reduktionsgasen kan erhållas ur fossila bränslen — kol, olja, naturgas eller t.o.m. torv. Det är det senare alternativet för järnsvampsproduktion som är aktuellt bl.a. här i Stockholm. SKF Steel har ansökt om lokaliseringstillstånd enligt 136 a § byggnadslågen. Bolaget har t.o.m. begärt att få starta byggandet av ett sådant järnsvampsverk innan miljöprövningen är avslutad. Så nog har man haft bråttom. De här olika processerna har tagits fram bl.a. med samhällets stöd. Både tekniskt och industripolitiskt är processerna självfallet intressanta. De omfattar också viktiga energi-, miljöoch lokaliseringsfrågor. Naturligtvis är det viktiga lokaliseringsfaktorer som man har att beakta när man i aktuella järnsvampsprojekt får en råvara för våra stålverk som kan ersätta importen av skrot, som ju ökat rätt ordentligt under senare år. Samtidigt får man också en återvinningsbar bränngas, som kan användas för energiändamål. Mot den här bakgrunden finner utskottsmajoriteten det angeläget att regeringen följer utvecklingen beträffande järnsvampstillverkningen och uppmärksammar möjligheterna till integration av järnsvampsproduktion i malmberedningen. Utskottet konstaterar att ”riksdagen får anledning att återkomma till hithörande frågor i anslutning till de förslag som kan förväntas från regeringen med anledning av malmfältsutredningens betän kande. Därför är det viktigt att förutsättningarna inte låses inför behandlingen av sådana förslag.” Till detta utskottsuttalande finns det anledning att knyta ett par kommentarer. Utskottet betonar särskilt kopplingen mellan malmberedningen och järnsvampsproduktionen. Dessutom lyfter utskottsmajoriteten fram malmfältsutredningen — med dess förslag om järnsvampstillverkning i malmfälten. Utskottet understryker dessutom i klartext hur viktigt det är att förutsättningarna inte låses innan riksdagen har fått behandla malmfältsutredningens förslag. Tydligare kan man inte säga att det inte är vare sig SKF Steel eller Stockholms kommun — beträffande det fortfarande uppskjutna projektet i Värtan här i Stockholm — som skall avgöra lokaliseringen i en fråga som denna. Självfallet skall man när det gäller behandlingsproceduren följa vad som är reglerat i lagen, som moderaterna påpekar i sin reservation. Men behandlingsgången — enligt gällande regler — avgör inte lokaliseringspolitiska Prioriteringar eller i vilken ordning olika aktuella projekt skall behandlas. Därför är det viktigt att förutsättningarna inför en malmfältsproposition inte låses av ett dessförinnan träffat beslut i regeringen angående ett järnsvampsverk i Värtan här i Stockholm. Det är utomordentligt värdefullt att detta blir helt klart. Inte minst önskar jag att de partier som i Stockholms kommunfullmäktige fortfarande slåss för ett järnsvampsverk i Värtan och ingen annanstans skall uppfatta den här signalen. Detta är desto viktigare eftersom många direkt berörda invånare i Stockholms innerstad och på Lidingö är starkt oroade av att ett sådant koleldat verk förläggs i närheten av Stockholms innerstad. I malmfälten finns det i varje fall tillräckligt med utrymme för att kunna förlägga anläggningen längre bort än några hundra meter från bostadsbebyggelse. Industriministern var tidigare i dag uppe och förlängde debatten med ett våldsamt anatema, utslungat mot all annan regionalpolitik än den han själv företräder. Han valde då att behandla regionalpolitiken som ett litet politiskt fack för sig, avgränsat från andra politikområden. Jag förstod ändå att han hade samma målsättning som vi andra, nämligen att skapa bättre regional balans, men det var rätt beklämmande med den avgränsade behandlingen av detta politikområde, glömskan beträffande kommunal skatteutjämning, energipolitik och andra politiska områden som självfallet har stor regionalpolitisk betydelse och som industriministern inte tog upp. Det jag nu säger skall inte läggas socialdemokraterna i näringsutskottet till last när det gäller det aktuella betänkandet. Däremot skall vi hjälpas åt — hoppas jag — att komma ihåg industriministerns plädering för en aktiv regionalpolitik. Han gjorde ingen klar skiljelinje mellan regionalpolitik och industripolitik — det kan bero på att han har att handlägga båda. Alltså kan industriministern med denna inställning inte hamna på någon annan slutsats än att ett järnsvampsverk bör lokaliseras till Norrbotten eller Bergslagen — ja, i vart fall inte på gångavstånd från Stockholms innerstad. Och hur skulle ett parti som förordat Stålverk 80 i Norrbotten — men som sedan ångrat sig — kunna föreslå någon annan lokalisering än just Norrbotten? Det var en rent retorisk fråga. Den kräver inget svar. Men vi skall alla komma ihåg hur industriministern här i dag slängde självberöm omkring sig och fördömde alla andras förslag. En sådan industriminister bör ta konsekvenserna och avgå om inte han och den regering som han tillhör kan klara av att lokalisera ett järnsvampsverk till malmfälten i Norrbotten, så länge alternativet tycks vara i Värtan, mitt i Stockholmsregionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande Så

Herr talman! Svensk ekonomi går i topp. Den svenska industrin går på högvarv och står inför ett av sina bästa år någonsin. Exporten ökar rekordartat, och Sverige väntas efter många år av underskott få en markant positiv bytesbalans. Så rapporterar en ledande affärsbank om den svenska ekonomiska utvecklingen. I nationalekonomiska termer talar man om investeringars multiplikatoreffekter. Å andra sidan kan man tala om en negativ accelerator: nedläggningar och avvecklingar av företag sprids till servicenäringar och andra näringar, så att det ursprungliga antalet aviserade friställda mångdubblas. Detta är det bekymmersamma läget i vår östliga gränsbygd, efter den senaste tidens besked om nedläggningar. Jag kommer att uppehålla mig vid dessa frågor. Under den allmänna motionstiden i år lade jag och några medmotionärer fram motion 2395, med förslag till åtgärder för näringslivets utveckling och en tryggad sysselsättning i Tornedalen. Det skedde mot bakgrund av det mycket svåra arbetsmarknadsläge som Tornedalskommunerna befinner sig i, vilket föranledde oss att beteckna kommunerna som ett katastrofområde ur arbetsmarknadssynpunkt. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 framgår att Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala har landets avgjort högsta arbetslöshet —i relativa tal mer än 10 96. Arbetsmarknadsutskottet redovisar framkomliga utkomstvägar för att lösa dylika problem, och näringsutskottet har en positiv skrivning till motionerna om produktion av tonträ. Under de borgerliga regeringsåren stimulerades kapitalägare och företagare till snabba klipp snarare än till investeringar för produktion. Vissa regioner i vårt land är särskilt utsatta när företag missköts. I dagarna avvecklas ett företag i Övertorneå, Nordkalotthus, med nära 50 anställda. Fabriken startade som en s.k. AMS-storarbetsplats, och övertogs 1975 av JM Byggnads o. Fastighets AB. Nedläggningsbeskedet från styrelsen i Stockholm har chockat såväl kommunens invånare i allmänhet som de anställda i synnerhet; särskilt som företaget för drygt ett år sedan, då ungefär hälften av de anställda fick gå, garanterade anställning för de kvarvarande. Mycket tyder på att nedläggningen är en följd av att företaget misskött marknadsföring och kundservice. En nedläggning av företaget Nordkalotthus förvärrar ytterligare den redan svåra arbetsmarknadssituationen i Tornedalen. Ett annat företag, Matarengi Skinn, har genom en borgerlig politikers optimala användande av det kommunala överklagningsinstitutet bringats i konkurs, och de anställda har friställts. Andra företags framtid kan synas Oviss. Det finns ett starkt behov av att denna nedåtgående trend bryts. I vår motion föreslår vi att exempelvis Övertorneå blir pilotprojekt för snara samhälleliga åtgärder. Okonventionella metoder bör kunna utvecklas, med stor frihet att använda tillgängliga ekonomiska resurser såsom glesbygdsstöd, lokaliseringsbidrag och investeringsbidrag. Därtill borde övervägas om arbetslöshetsunderstöd kan inriktas på direkt sysselsättningsskapande åtgärder. Naturresurser finns: Sveriges största potentiella vattenkraftsresurser, mineraler, brytvärd torv, stora skogsarealer och bördig jordbruksbygd. Herr talman! För att belysa vissa särskilda förutsättningar vill jag göra en kort historisk tillbakablick. Tornedalen lär ha varit den älvdal i övre Norrland som tidigast koloniserades. Bakgrunden var de handelsvägar som främst karelare öppnade mellan Bottenviken och Atlanten, upp mot Lofoten. I historisk tid har befolkningen i Tornedalen livnärt sig på handel och varutransporter, jordbruk och skogsbruk. För 175 år sedan var Sverige indraget i Napoleonkrigen. Det ryska krigshögkvarteret var vid just den här årstiden förlagt till Säivis, mitt emellan Kalix och Haparanda. En svensk kurir sändes dit för att anhålla om fred. Så slöts konventionen i Säivis, och fredsförhandlingar inleddes. Det svenska förhandlingsbudet var att gränsen skulle dras vid Kemi älv, det ryska budet gällde Kalix älv. En kompromiss träffades när den ryske tsaren drog ett kritstreck efter Torne älv. För Tornedalen fick freden i Fredrikshamn 1809 svåra konsekvenser som ännu är kännbara. En relativt välmående och homogen bygd uppdelades av en strikt riksgräns. Nu kom gårdar, socknar, bygder och juridiska områden att för alltid åtskiljas av en riksgräns. Centralorterna fick så att säga ett halvt omland. Denna uppdelning av Tornedalen har inneburit ett allvarligt avbräck i bygdens ekonomiska utveckling. Kulturellt, språkligt och religiöst har sambandet bevarats, numera med livliga kontakter. Talet om Tornedalsgränsen som världens fredligaste gräns har vunnit burskap. Samverkansprojekt har etablerats, bl.a. unik gemensam läkarjour för Övertorneå och Ylitornio kommuner, som före 1809 utgjorde gemensam församling. Förutsättningar finns för en intensifiering av det finsk-svenska samarbetet även för utveckling på näringslivets område. Ständigt upplevs människors starka önskan att få leva och ha sin utkomst i den vackra gränsbygden. Herr talman! År 1974 bevistade dåvarande arbetsmarknadsminister Bengtsson under två dagar en sysselsättningspolitisk konferens i Övertorneå. Som resultat härav rekonstruerades Nordkalotthus, Nordkalottens AMU center permanentades och annan småindustri utvecklades. För detta arbete tillsattes i departementet en särskild arbetsgrupp för Tornedalen. Denna avvecklades emellertid vid det borgerliga maktövertagandet. Sverige gick ini en ekonomisk kris med överskuggande generella problem. I vår har vi emellertid i dubbel bemärkelse upplevt en historisk islossning. Samtidigt som en mäktig vårflod bröt Torneälvens is gjorde vice statsministern, framtidsministern, en tre dagars resa i avsikt att grundligt analysera bygdens arbetsmarknadsproblem. Gränsbygdens folk sätter nu sitt hopp till det arbetarrörelsens program för utveckling av östra Norrbotten som är under utarbetande.

Herr talman! I det senaste inlägget fick vi i viss utsträckning höra en naturskildring. Det var också ett fint beklagande över situationen i Tornedalen. Jag kan förstå att Kerstin Nilsson har det litet svårt, för det är säkert med ett visst beklagande som hon konstaterar att hennes partikamrater i arbetsmarknadsutskottet nu vänder glesbygdsregionen ryggen, eftersom de ju inte går med på en höjning av länsanslaget. Det måste vara tungt för Kerstin Nilsson att behöva åka hem till bygden och redogöra för socialdemokraternas ställningstagande. Då hon åker tillbaka till Tornedalen kan hon ju inte ens gömma sig i skydd av mörkret. En icke helt obekant man har sagt att ”politik är att vilja”. I linje med detta borde regionalpolitik vara uttryck för en vilja till utjämning, rättvisa och utveckling av svagare regioner. Att så inte är fallet har vi dess värre många bevis på. När man läser arbetsmarknadsutskottets betänkande 23, som vi behandlar i dag, och socialdemokraternas ställningstagande, får man snart klart för sig att den regionalpolitiska viljan delvis gör halt vid de vackra orden. De konkreta förslagen manifesterar en mycket svag vilja till regional utjämning och utveckling. Och, herr talman, i politik som i andra sammahang är det handlingarna och icke honnörsorden som räknas. Under socialdemokraternas oppositionstid riktade man häftig kritik mot den dåvarande regeringen för arbetslösheten och, som man sade, ”regeringens uteblivna åtgärder”. Och när det gällde glesbygdernas problem sade sig socialdemokraterna stå för högre ambitioner än centerrörelsen. Därför tror jag också att många ställde förväntningar på regeringen i samband med regimskiftet. Men vad har hänt? Ja, som representant för ett glesbygdslän kan jag mycket lätt konstatera att arbetslösheten ligger på rekordnivå, att flyttlassen börjat rulla i än snabbare takt, att den regionala obalansen förstärks och att glesbygdens lokala resurser inte tas till vara för att skapa sysselsättning och trygghet. I dag blöder glesbygderna igen. I dag talar inga socialdemokrater om detta. Steg för steg har den socialdemokratiska regionalpolitiken delvis flyttats tillbaka till 1960 och 1970-talets tankegångar. Men, herr talman, arbetslöshetens och glesbygdernas tunga börda blir inte lättare att bära bara därför att regeringen i dag leds av Olof Palme. När centerrörelsen för några år sedan lanserade idén om differentierade arbetsgivaravgifter, som ett regionalpolitiskt instrument, möttes förslaget äv kompakt motstånd från samtliga andra partier. Dess bättre kunde vi 1982 glädja oss åt ett riksdagsbeslut om nedsättning av socialförsäkringsavgifterna med 10 96 i de fyra nordligaste kommunerna. Och det omfattade då samtliga verksamheter. Men när socialdemokraterna i fjol förändrade principerna för nedsättning av socialförsäkringsavgifterna gick den regionalpolitiska profilen i det här avseendet förlorad. I stället för att breda ut stödet över hela Norrbotten borde sänkning i större utsträckning ha kommit inlandet och fjällkommunerna till del. I praktiken innebär nuvarande principer dels att många näringsgrenar avskärmas från stödet, dels att kustregionens konkurrenskraft ökar, trots att det är inlandet som har de absolut största problemen. Jag är den förste att beklaga att socialdemokraterna inte insett värdet av en bättre differentiering, så att de sämst ställda kommunerna gynnas. Jag beklagar också att socialdemokraterna inte inser värdet av att låta nedsättningen av socialförsäkringsavgifterna omfatta alla arbetsgivare och egenföretagare, med undantag för försäkringskassor, statliga och kommunala myndigheter. Enligt centerns uppfattning är det fel att begränsa nedsättningen till vissa verksamheter. Det innebär att alla de som exempelvis bedriver jordoch skogsbruk, trädgårdsskötsel, taxiverksamhet, entreprenadverksamhet, osv. inte får någon sänkning. Det är ju ändå jordoch skogsbruket som dominerar näringslivet i Norrbottens inland. Däremot slår socialdemokraterna hårt vakt om kustkommunernas hotellverksamheter. Jag har frågat det förut här i kammaren och kan upprepa frågan: Varför anser socialdemokraterna att det är viktigare att sänka socialförsäkringsavgifterna för exempelvis Pite havsbad, Luleå stadshotell, SAS Hotell i Luleå, Hotell Bodensia i Boden osv. än att ge dem som bedriver jordoch skogsbruk eller trädgårdsskötsel i andra delar av länet en sänkning? Jag vill fråga företrädare för socialdemokraterna, kanske i första hand utskottets ordförande Frida Berglund: Skall jag tolka ert ställningstagande så, att ni anser att det är viktigare att premiera anställning av en bartender eller hovmästare på SAS Hotell i Luleå än att stimulera sysselsättningen i glesbygdskommunerna och de basnäringar som finns där? Är det sådana yrkesgrupper som Norrbotten behöver fler av? På samma sätt som vi vill koncentrera nedsättningen till de sämst ställda kommunerna, vill vi också få till stånd en differentiering när det gäller reduceringen av kostnaderna för sysselsättningsökningar. Således föreslår vi i vår motion och i reservation 19 att stödet sätts till 15 000 kr. i stödområde A och B, medan man begränsar det till 5 000 kr. för område C. Med hänsyn till problemen för alla kommuner inom stödområde A borde också dessa kommuner omfattas av sänkta socialförsäkringsavgifter med 10 970. För mig framstår det som djupt orättvist att kommuner som Sorsele, Dorotea och Strömsund skall ha högre avgifter än t.ex. Piteå. Kännetecknande för inlandskommunerna i norr är det ensidiga beroendet av ett fåtal större företag. Det finns därför ett stort behov av ett differentierat näringsliv med fler småföretag. Ett sådant näringsliv blir också mindre sårbart och kännbart för konjunkturväxlingar och kan bättre motsvara de krav som ställs på en stabilare arbetsmarknad. Mot den bakgrunden vore det ytterst angeläget att införa ett särskilt småföretagsinriktat stöd. Befintliga och nytillkommande småföretag inom stödområdena A och B bör således befrias från socialavgifterna för en lönesumma upp till 400 000 kr., vilket motsvarar lönekostnaderna för ca fem årsanställda. En sådan reform skulle bli ett kraftfullt instrument i arbetet med att stimulera småföretagsutvecklingen i en region som Norrbottens inland. En politik som stimulerar småföretagandet är något av A och O för Norrbottens framtid. Herr talman! I fjol gjorde socialdemokraterna ett stort nummer av den s.k. frizonen i Svappavaara. I praktiken innebär nu gällande bestämmelser ett mycket ringa stöd till denna utsatta region. Genom att slopandet av socialförsäkringsavgifterna begränsats till enbart vissa verksamheter och nytillkommande företag kan f.n. endast ett av ca 30 företag i Svappavaara komma i åtnjutande av stödet. Detta kan vi från centern inte acceptera, och vi kan konstatera att den av socialdemokraterna i fjol så omtalade frizonen i stor utsträckning blev en bluff för befolkningen i Svappavaara. Regeringens hantering av problemen i Svappavaara är f.ö. ett beklämmande inslag i regionalpolitiken och industripolitiken. Beslutet att stänga kulsinterverket i Svappavaara och ställa hundratals människor i arbetslöshetskön blev ett hårt slag mot Svappavaara och dess omnejd. Det hade varit betydligt bättre för Svappavaara om socialdemokraterna i fjol lyssnat på centerns krav. I motsats till socialdemokraterna ville vi att driften vid kulsinterverket skulle få fortsätta genom att man använde de miljoner som regeringen i stället anslog till flyttningsbidrag, inlösen av egnahem och nya arbetsförmedlingar. Vi hävdade i fjol att flyttningsbidrag leder till utarmning av malmfälten, medan en förlängning av driften i Svappavaara skulle ge människorna ytterligare tid att skapa sysselsättning, samtidigt som LKAB skulle ta offensiva marknadsinitiativ. Utvecklingen på denna punkt har givit centern rätt. Under det år som gått har det hänt väldigt litet för att skapa nya arbetstillfällen i Svappavaara. Däremot har utvecklingen inom LKAB gått i den riktning som centern förutspådde. Nu finns det långt gångna planer på att återuppta driften i Svappavaara. Men det kommer att ske till en kostnad som troligen överstiger de 70 milj.kr. det hade kostat att fortsätta med verksamheten i fjol. En summering visar att det gångna året har blivit ett förlorat år för Svappavaara. Befolkningen har fått betala ett högt pris för den kortsiktiga socialdemokratiska politiken. Än en gång har vi fått bevis för att socialdemokratisk politik ofta är som en bromskloss för utvecklingen i Norrbotten. Ytterst ansvarig för händelserna i Svappavaara är onekligen landets industriminister. När han ser utvecklingen, borde han fasa över de beslut som han har medverkat till. Bara detta gör att det finns anledning att i dag ställa höga krav på industriministern. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19.

Herr talman! Jag skall inte fresta på taletiden. Jag använde längre tid för mitt anförande än jag hade anmält mig till. Eftersom Per-Ola Eriksson gick till ett så grovt angrepp, måste jag emellertid göra ett genmäle. Per-Ola Eriksson kastar sten i glashus partimässigt. Jag vill ställa en retorisk fråga, och han behöver inte besvara den. Alla som känner dessa förhållanden är' medvetna om svaret. Jag frågar: Till vilket parti hör den person som försatte Matarengi Skinn i konkurs och gjorde så att de människor som arbetade där förlorade sina arbetstillfällen? I fråga om den nedläggning som jag inledningsvis talade om har beslutet fattats i privata direktionsrum, efter det att samhället har byggt upp företaget. Beslutet har fattats i en stor koncern med åtskilliga tiotals miljoner i vinst. Samtidigt har man officiellt förklarat att man inte vill fortsätta verksamheten i Nordkalotthuset med någon form av samhällsstöd. I den stora marknadsregionen fortsätter man sin verksamhet och gör grova vinster, men man har inte en tanke på att försöka hjälpa till i den gränsbygd som har de svåraste arbetsmarknadsproblemen.
Herr talman! Till Kerstin Nilsson vill jag säga att jag inte tycker att hon skall blanda bort korten då det gäller glesbygdspolitik i Tornedalen genom att lyfta fram enskilda industriprojekt som under åratal har gått med ekonomiskt underskott. Det är en lokal politisk stridsfråga som nog inte kan lösas här i kammaren. Kerstin Nilssons tal om glesbygdssatsningar och värnande om de nordliga regionerna kommer att falla platt till marken i dag, om hon i den följande voteringen röstar med socialdemokraterna i utskottet, vilket innebär nej till ytterligare pengar till glesbygdsinsatser. Jag tror att det är viktigt att Kerstin Nilsson har den bedömningen med sig de närmaste timmarna. Vi behöver också småföretagssatsningar. Jag ber att få yrka bifall till reservation 19, likaså till reservation 23.
Herr talman! Jag vill erinra om att i tilläggsbudgeten anvisas åtskilliga ytterligare miljoner till glesbygdsinsatser. Sedan svär centerns politik i praktiken mot det Per-Ola Eriksson här försöker att något skenheligt göra sig till tolk för.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall trötta kammaren med den här debatten mellan Kerstin Nilsson och mig. Vi kan väl föra den på insändarsidorna i länspressen sedan. Vi tycker att det är bra att ni har lagt fram ett förslag om 25 nya miljoner, och vi har ställt upp för det. Men vi konstaterar samtidigt att det är ett bevis för att ni tog till för litet i årets budgetproposition, och vi tycker att dessa 25 miljoner ändå är för litet. Därför har vi tillsammans med de övriga partierna Nr 157 enats om — och det är glädjande — att öka anslaget med ytterligare 100 milj. Tisdagen den kr. Det kommer Tornedalen och Kerstin Nilssons bygder att ha mycket stor 29 maj 1984 nyRtgrav: R egionalpolitiken Andre vice talmannen anmälde att Kerstin Nilsson anhållit att till
Herr talman! Vårt vidsträckta land består av regioner som är olika i många avseenden. Inte minst det väldiga område som kallas Norrland och består av 58 90 av landets yta måste nödvändigtvis ha andra problem än de sydligare regionerna och de sydligaste i synnerhet — klimatologiskt, kommunikationsmässigt, befolkningsstrukturellt t.ex. Det talas i dag i Sverige både om mellanregional obalans och inomregional obalans. Något av de problemen kommer väl alltid att bestå, men klart är att en del av obalansen beror på oriktig politik, olyckliga beslut och planering som varit centralstyrd i för stor omfattning. Dessutom drabbar givetvis världens kris alltid också den avlägsna regionen, och oftast drabbar det den hårdast att det är lågkonjunktur. Jag vill i dag helt kort peka på några saker som jag uppfattar som betydelsefulla: 1. Att allmänpolitiken är riktig i landet — att den ekonomiska politiken och inte minst skattepolitiken främjar produktionen och särskilt exporten. Det är sagt många gånger, men det måste upprepas. Historien om de selektiva åtgärderna visar att deras betydelse inte varit så positiv trots de många miljarderna och att de selektiva insatserna dessutom många gånger snedvridit konkurrensen så att bra företag missgynnats och kanske slagits ut. Även jag hoppas att den regionalpolitiska utredningen skall stå för en ny och frisk syn i detta avseende. 2. Jag vill också betona kommunikationernas avgörande betydelse för t.ex. det väldiga övre Norrland, där i synnerhet Norrbotten har det besvärligt. I två debatter i vår har jag pekat på flygpriserna. Höjningen av dem har hårdast drabbat vår del av landet. Staten, som har intressen i LIN och SAS, kan här medverka i positiv riktning, och det är ett slag av selektiva åtgärder som jag anser riktig. Alla våra näringar är beroende av att transporter kan ske och kan ske smidigt, snabbt och till lägsta kostnad. Stödet till godsbefordran är viktigt — en selektiv åtgärd som vi t. v. måste ha, men det måste göras något så att företagens ökade behov av personbefordran möts med sänkning av flygpriserna och en flygturlista som passar de långa avståndens land. De som etablerat sig i vår region med dess många fördelar i form av råvarutillgång, pålitlig arbetskraft och närhet till energikällorna, måste kunna nå viktiga kontaktpunkter it.ex. Stockholmsområdet eller Sydoch Västsverige genom en dags resa till ett pris som inte som nu är orättvist högt. Flyget har under fem år — enligt en undersökning som är föranstaltad av länsstyrelsen i | 80 Norrbotten — höjt sina priser just på Norrland på ett märkligt sätt. SJ:s prishöjning samma tid har stannat vid 39 20 — men de långa avstånden ger också där stora fraktkostnader, i synnerhet för dem som bor och verkar långt i norr. 3. Jag vill vidare lägga ett ord för det moderata förslaget om sänkning av försäkringsoch egenavgifterna i de kommuner som anges i den moderata motionen 1371. Under de år jag arbetat som ledamot i regionalpolitiska utredningen har vikten av en sådan åtgärd framstått allt tydligare för mig. Det skulle ge en extra stimulans till kommuner som har många nackdelar i avstånd, klimat, befolkningsstruktur. Jag vill också här erinra om motion 1948 som behandlas i detta betänkande, där Per Petersson och Barbro Nilsson i Visby har föreslagit en trappstegsvis sänkning av socialkostnaderna för all verksamhet och säger att det ger den bästa stimulansen. 4. Sist vill jag säga något om glesbygden som möjligheternas land. Vad finns inte i en härjad värld för möjligheter för den som har kvar vidder, vildmarker, en vacker natur — ännu inte helt spolierad — och distans från det värsta larmet i en alltmer stressad värld! Kommunikationer, byggda och använda på ett vettigt sätt, kan bidra till att våra fyra nordligaste län i stället för basnäringar som sviktat får en betydelsefull näring: att ta emot och härbärgera och trösta människor som behöver rekreation, förnyelse, hälsa, vila. Dessutom är detta land gott att bo i. Om människorna där får mer av avkastningen från alla rikedomar som stat och samhälle hämtat och hämtar därifrån! I detta sammanhang vill jag nämna vad t.ex. länsstyrelsen i Västerbotten med landshövding Sven Johansson i spetsen säger om glesbygdsmedlen: att de ger bättre utdelning än AMS-pengar. Vad som anförs i motion 1928 är beaktansvärt — jag förmodar att Börje Hörnlund tar upp det. De projekt som finns t.ex. i Västerbotten ger arbete och ger i förlängt perspektiv också ännu mer arbete. Herr talman! Någon gång på 1940-talet, kanske 1948, läste jag i Arvidsjaur en valaffisch. Jag tror att den också var förstasida i den illustra tidningen Norrskensflamman. På Sveriges karta hade man avbildat en ko med mulen i Kiruna, vid Malmberget ungefär eller kanske Tornedalen, svansen över Öresund och juvret över den då kungliga huvudstaden. Texten löd, med reservation för minnesfel: ”Storbolagens mjölkko som betar i Norrbotten, mjölkas i Stockholm och gödslar i Skåne.” Överdrifterna hjälper ju minnet. Jag kan genast invända att generaliseringar aldrig ger hela sanningen. Storbolagen har också gett arbete och inkomster, det kan ingen förneka. Men det värsta storbolaget har alltid staten varit. Statsmakterna har, ända sedan krönikan börjar ge oss kunskap om politik och näringsliv, varit exploatörerna. Laxen och annan fisk fångades och fördes söderut under tidig medeltid och framöver, skogens rikedomar utnyttjades — det är i och för sig riktigt — till kol, massavirke och timmer, malmer exploaterades: Ta exemplet Nasafjäll från 1630-talet som, enligt protokollet jag läst i riksarkivet, bl.a. skulle betala det dyra kriget. Så upptäcktes vattenkraften — strömmen går över nedhuggna skogar i breda gator söderut. Och storbolaget Staten har aldrig varit glupskare än under det halva århundrade då socialdemokraterna haft mest att säga till om. När jag i dag lyssnade till Thage G. Peterson med den förpliktande titeln industriminister — därtill ansvarig för regionalpolitiken — hörde jag självbelåtenheten, och hans skönfärgande av s-politiken visar att exploateringen av Norrland skall fortsätta. Han vet ingenting om den obalans som hans parti förstärkt. Norrland skall alltså även fortsättningsvis exploateras, mjölken och gödseln från betet i våra regioner berikar i första hand dem som inte bor i vårt Norrland. Det är visserligen en karikatyr, men det ligger en kärna av sanning i botten. Det som eventuellt kan vara ett hälsotecken är raden av socialdemokratiska motioner som pekar på obalansen. Jag nämner endast nr 2396, där två västerbottningar i Thage G. Petersons fadershus talar om vikten av att den ”nuvarande avvecklingstrenden —-—-— skall vändas i utveckling” och att skyndsamma åtgärder måste till. Ja, skriet är starkt: ”En plan för dessa insatser måste skyndsamt utarbetas etc.” Jag skall be att få instämma. Just de åtta kommuner som dessa motionärer ömmar för, mjölkas — för att använda verbet från 1940-talet — på malm, skog och elkraft av regeringen och landet i söder, och nu också på sin ungdom: motionen pekar på avfolkningens allvarliga problem. Herr talman! Det var det jag ville ha sagt.

Herr talman! Stora delar av vårt land hotas återigen av en omfattande flyttlasspolitik. Det är i stort sett fråga om samma områden som drabbades under 1960-talet. Återigen har talet om ett fåtal s.k. livskraftiga tillväxtcentra fått ny näring. Bakom det talet döljer sig tankegångar på såväl ny storstadstillväxt som länscentratillväxt. Inom regeringen arbetar industriministern på sparlåga med regionalpolitiken. Det allmänna intrycket är att regeringen som helhet har mycket lätt för att komma fram till koncentrationsbeslut. I TV hörde vi för någon månad sedan länsarbetsnämndsdirektören i Stockholm förutspå en ny flyttningsvåg av 1960-talskaraktär. Ledande statliga byråkrater brukar i tjänsten uppfatta husbondens röst. De samlade signalerna från regeringen kan tyvärr inte uppfattas på annat sätt. När jag i dag hört industriministern och andra socialdemokrater i denna kammare har jag fått klart för mig att man i regionalpolitiken fortfarande ”sitter fast” i industripolitiken. Men det är ju den offentliga sektorn och de i regering, riksdag och ämbetsverk fattade besluten som avgör ifall vi får en decentraliseringsutveckling eller en allt värre koncentrationsutveckling av näringsliv, service, boende och beslutandemakt. Med den nya småskaliga teknik som i dag snabbt växer fram finns det goda möjligheter att bygga upp ett mer decentraliserat miljöoch livskvalitetsvänligt samhälle. Detta kräver dock framför allt en kraftfull politisk viljeinriktning. Denna saknas i dag hos regeringen. Jag vill också peka på den pågående utredningen om kommunalskatteutjämning. En rättvis skatteutjämning samt en rättvis fördelning av de ca 40 miljarder kronor som ges ut i olika statsbidrag till kommuner och landsting är av avgörande betydelse för om vi i vårt land skall få en bra regional utveckling. De som i dag har stor anledning att hoppas på att centerns inriktning på regioralpolitikens område skall bli den segrande linjen är de som bor i Stockholm. En politik som leder till en ny flyttlasspolitik innebär för Stockholm att det blir än trängre på gatorna, att det blir än mer hälsovådliga bilavgaser, att än fler grönområden bebyggs, osv. Att flyttlasspolitiken blir förödande för majoriteten av Sveriges småkommuner är en självklarhet som inte behöver beröras i denna kammare. Till sist litet om de 100 miljonerna till glesbygdsmedlen. Här har industriministern talat om överbudspolitik. På kort sikt är ett dagsverke som utförs med glesbygdsmedel i verkligheten billigare än ett AMS-dagsverke. Glesbygdsmedlen ger dessutom en långsiktig effekt i form av hundratals nya fasta arbeten. Glesbygdsmedlen ger alltså mycket mer för pengarna, och regeringen kan därför spara in på AMS-medel. Regeringen verkar dock vara så totalt AMS-förblindad, att den inte kan förstå dessa självklara samband. Det förstår emellertid alla länsstyrelser och alla andra som har med praktisk näringspolitik att göra. Att regeringen förlorar omröstningen i dag om 100 milj.kr. till glesbygdsmedel är en seger både för statskassan och för glesbygdskommunerna. Jag vill från talarstolen tacka de fyra partiföreträdare från Västerbotten som tillsammans med centern motionerat om 200 milj.kr. i utökat glesbygdsstöd. Vi får nu 100 milj.kr., och nästa vecka beslutar riksdagen om ytterligare 25 miljoner. Det är litet olika majoriteter bakom de båda besluten, men det är 125 milj.kr. som kommer glesbygden till del. Det kommer att betyda en hel del för utvecklingen i många kommuner.

Herr talman! Insatser via regionalpolitiken för att räta upp den obalans som råder mellan olika regioner i Sverige har vid det här laget varit aktuella under många årtionden. Trots detta visar obalansen en tendens att förstärkas, och det har varit särskilt påtagligt under perioder av konjukturnedgångar. Det är inget märkligt med detta. Det är tyvärr ett historiskt faktum att ekonomiskt svaga områden drabbas hårdare av konjunktursvackor än starka regioner. Den senaste konjunktursvackan, som vi just håller på att sega oss upp ur, har tyvärr också gett ett kraftigt belägg för att detta påstående är riktigt. Glesbygdslänen, och då särskilt områdena i norra Norrland, har haft det och har fortfarande särskilt besvärligt. När lågkonjunkturen drabbar landet i dess helhet är det svårare än annars att få gehör för särskilda regionalpolitiska insatser i de delar av landet som behöver hjälp med den regionala utvecklingen. Då reses snabbt kraven på att regionalpolitiska insatser också skall göras i mycket expansiva områden, som t.ex. drabbats av en mera tillfällig branschkris, som gör att företag måste läggas ned eller börja permittera. I sådana lägen sitter ofta regionalpolitiken trångt. Det är politiskt mera matnyttigt att lägga ut resurser till expansiva, folkrika områden än till glesbygderna. Men Sverige behöver en fortsatt bosättning också i glesbygderna. Här finns våra största naturtillgångar, och det behövs människor för att utvinna dem. Här finns stora rekreationsoch turistvärden, och det behövs människor för att sköta servicen. Det finns människor som är födda eller eljest rotade i dessa trakter, och de har samma rätt till arbete och drägliga levnadsförhållanden som folk från andra delar av Sverige. Den vackert omtalade men sällan reellt bevisade solidariteten bör också ha en plats i den regionalpolitiska fördelningen av resurser. De regionalpolitiska insatserna kan göras efter två huvudlinjer. Man kan vidta generella åtgärder som förbättrar infrastrukturen, underlättar företagandet och rent allmänt utjämnar de konkurrensskillnader som har sin grund i ett hårdare klimat, längre avstånd till marknaden, dyrare kontaktvägar och andra s.k. naturliga orsaker. Till dessa generella åtgärder hör också utlokalisering av enheter från den offentliga sektorn. Till de generella åtgärder som haft den bästa verkan hör glesbygdsstödet, och jag vill instämma i Börje Hörnlunds åsikt om värdet av just detta stöd. Det har ofta satts in där behoven varit störst och har räddat många små men viktiga serviceföretag från undergång. Jag är också tillfredsställd med att vår aktion här i riksdagen har gett avsättning i utskottsbetänkandet. Dessa generella regionalpolitiska åtgärder, som jag nu nämnt, är de viktigaste instrumenten för en bättre regionalpolitisk balans. Men även selektiva insatser har ett stort värde. Jag har i ett par motioner pekat på några näringspolitiska grepp som skulle främja den regionalpolitiska utvecklingen. En sänkning av eltaxan i de län som via vattenkraften producerar och transporterar elström till övriga Sverige vore en gärd av rättvisa, och den skulle stimulera företagandet och sänka levnadsomkostnaderna för människorna. Men varken regering eller riksdag är lyhörd för det kravet. Jag tänker dock inte ge upp. En annan åtgärd vore att satsa på gruvdrift — också småskaligt. Norrlandsfonden har lämnat bidrag till en studie i detta, och nu finns ett färdigt program för en sådan verksamhet. Det skulle kunna bli många nya arbetstillfällen, om det blev klarsignal från industridepartementet för en försöksverksamhet. En tredje åtgärd är att satsa på ett järnsvampsverk i malmfälten. Det förs oändliga diskussioner i Stockholmstrakten just nu om man skall bygga en sådan anläggning där eller inte. I Norrbotten är den välkommen. Förutsättningarna för en sådan lokalisering bör snabbt utredas. Ett mera direkt riktat stöd till det norrländska jordbruket och kombinationen jord och skog har också sin stora betydelse ur sysselsättningssynpunkt och för att hålla det norrländska odlingslandskapet öppet. Herr talman! Folkpartiet har i reservation nr 20 gått emot nu gällande regler med en generell nedsättning av socialavgifterna i hela Norrbottens län. Vi anser inte att dessa regler tillgodoser behoven i de områden som har de största problemen. Reglerna innebär i verkligheten en reell försämring av konkurrensläget för de kommuner som är hårdast drabbade av sysselsättningsproblemen, i första hand Norrbottens inlandskommuner. Folkpartiet föreslår därför i sin reservation en avgiftsnedsättning med 20 procentenheter i de kommuner som huvudsakligen är inlandskommuner. Jag vill i det sammanhanget påpeka att satsningen på kustregionerna också innebär en orättvis konkurrensförskjutning. I detta fall drabbas inte bara inlandskommunerna i Norrbotten, utan även kustområdet och inlandskommunernaii Västerbotten, som när det gäller den industriella konkurrensen får ett sämre läge än de mera expansiva kommunerna i Norrbotten, t.ex. Luleå kommun. Jag kan också peka på att det blir ett fullständigt snedvridet konkurrensförhållande mellan de närliggande kommunerna Piteå i Norrbottens län och Skellefteå i Västerbottens län. Nuvarande regler innebär också att endast vissa verksamhetsgrenar kan komma i fråga för nedsättning av socialavgifter. Folkpartiet avvisar detta. Vi menar att man i stället bör tillämpa den avgränsningsmodell som tidigare gällt för de fyra nordligaste länen. Därmed kommer alla anställda — utom de anställda i stat, kommun eller allmän försäkringskassa — att kunna omfattas av reformen. Vi betraktar en sådan utvidgning som självklar, eftersom all sysselsättning är lika värdefull, oavsett inom vilken näringsgren den kan uppstå. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 20.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett stort antal motioner om ökade anslag till regionala utvecklingsinsatser. Bl.a. i en fempartimotion med Börje Hörnlund som första namn förs detta krav fram. I motionen anförs hur riktigt och viktigt det är att länens styrelser får högre anslag till denna verksamhet. Från Västerbotten har också en delegation med landshövdingen i spetsen uppvaktat arbetsmarknadsutskottet och redovisat hur man både från landstinget och från länsstyrelsen ser på den här frågan. Det var f. ö. ett enhälligt landstingsmöte som beslöt om denna uppvaktning. Vid uppvaktningen hos utskottet överlämnades material som visar att det stöd som ges över detta anslag och som resp. länsstyrelse har att disponera upplevs som mycket värdefullt och har gett många långsiktiga sysselsättningstillfällen. Som också framgår av den fempartimotion som jag undertecknat har länsstyrelsen i Västerbotten gjort en utvärdering, som visar att enbart företagsstödet har gett ett sysselsättningstillskott på ca 300 personer. Till detta skall också läggas den sysselsättning som IKS-verksamheten ger varje år i länet. Det finns ytterligare en aspekt som jag tycker är viktig i detta sammanhang: Dagsverken som utförs med glesbygdsmedel blir genomsnittligt billigare för staten än AMS-dagsverken, och dessa medel ger möjligheter till varaktiga arbetstillfällen. Herr talman! Vi hade i fempartimotionen yrkat att ytterligare 200 miljoner skulle anslås. Detta har vi inte fått gehör för, men en majoritet i utskottet föreslår en höjning med 100 miljoner, vilket jag självfallet noterar med tillfredsställelse. Nu har jag under hela dagen lyssnat till den här debatten och många gånger hört argumentet att ytterligare 100 miljoner till glesbygdsstöd är helt oacceptabelt på grund av att det ökar budgetunderskottet. Detta tycker jag är ett mycket märkligt resonemang. Regeringen lägger fram ett budgetförslag som innebär ett underskott i storleksordningen 70 eller 80 miljarder. Om nu riksdagen under behandlingen av budgeten ändrar denna budget med 100 eller några hundra miljoner i någondera riktningen, då tycks för en del katastrofen vänta runt hörnet. För det första tycker jag inte det är riktigt att använda budgetunderskottet som det största argumentet i den här debatten. För det andra är det helt klart och bevisat att detta stöd är mycket effektivt när det gäller att skapa sysselsättning, både kortvarig och av varaktig karaktär.

Detta innebär att det måste vara en riktig satsning.

Herr talman! Det finns ju en reservation vid detta betänkande som går ut på att avslå anslaget på 100 milj.kr. Självfallet vill jag yrka avslag på den reservationen och bifall till utskottets hemställan på den punkten.